Herr talman! Herr Wirmark har frågat om jag vill närmare motivera bakgrunden till de i dagspressen uppmärksammade importrestriktionerna avseende vissa textilvaror från Indien. I likhet med vad vi gjort i förhållande till vissa andra större producentländer på textilområdet har en överenskommelse träffats som innebär att Indien åtar sig viss reglering av sin export till Sverige av skjortor, blusar och sänglinne. Uppgörelsen syftar till att bringa en mycket kraftig exporttillväxt under kontroll. Bakgrunden till vår begäran om förhandlingar är att söka i den svenska TEKO-industrins aktuella och väl kända svårigheter. Importandelen av tillförseln på den svenska marknaden av den här typen av skjortor och blusar hade under första halvåret i fjol stigit till mellan 80 och 90 procent. Det är för vår industri och för vår försörjningsberedskap ett mycket känsligt varuområde det gäller.

Herr talman! Vi är väl alla medvetna om att import från låglöneländer kan skapa vissa sektoriella problem i den svenska ekonomin och att det är nödvändigt att vi finner åtgärder som gör att samhället solidariskt bär ansvaret hörför, dvs. solidariska åtgärder med de grupper som blir drabbade. Jag vill beklaga att den svenska regeringen nu ansett det nödvändigt att införa den här åtgärden mot indiska textilprodukter. Jag beklagar det därför att det litet strider mot vår handelspolitik i övrigt, som ju går ut på att främja en fri världshandel, och inte minst mot vår biståndspolitik, där man kan citera propositionen 1971:93, som säger att ”åtgärder som syftar till att skapa bättra möjligheter för u-länderna att sälja sina produkter och öka sin andel av världshandeln givits hög prioritet”. Indien är ju ett av de väsentliga mottagarländerna för svenskt bistånd. I vår biståndssyn ingår att främja industrialiseringsprocessen i mottagarländerna, att hjälpa till att bygga upp en kapacitet för att dessa länder skall kunna exportera mera och få in större exportinkomster. Sett ur det perspektivet är den nu företagna åtgärden ologisk och stridande mot vad vi söker främja med biståndspolitiken. Sverige stöder med biståndsinsatser Indiens ansträngningar att exportera. År 1970 erhöll bl.a. Indien ett exportfrämjande bistånd i form av fritt utrymme på S:t Eriksmässan och även service från ett antal marknadsutvecklingskonsulter. Bland de produkter som på det sättet erhöll stöd för att öka exporten till Sverige var textilierna. Men nu, när Indien har framgång i sin export — när man där alltså lyckats med vad vi avsåg med våra biståndsinsatser — slår regeringen till och stryper Indiens export till Sverige. Handelsministern hänvisade till vår egen textilindustri. Det är väl sysselsättningsargumentet som där finns med. Men hur vet handelsministern att den nu företagna åtgärden kommer att gagna sysselsättningen i Sverige? Kommer den inte att i stället medföra att andra u-länder, t.ex. Pakistan eller Afghanistan eller vilket land det nu blir, kommer att ta Indiens plats? Kommer man då återigen från svensk sida, om dessa länder lyckas i sina ansträngningar, att slå till med motsvarande åtgärder? Jag vill erinra handelsministern om vad arbetsgruppen för jämlikhetsfrågor uttalade: ”Inte så sällan möter man argumentet att ett mål som full sysselsättning i Sverige skulle vara oförenligt med fri import från länder med låga löner. Med en sådan argumentering kan kravet på jämlikhet inom vårt lands gränser läggas till grund för en trångsynt nationalism som bygger på värderingar helt motsatta dem som detta program pläderat för.”
Herr talman! Jag tror inte att herr Wirmark har gjort klart för sig omfattningen och innebörden av det problem som vi står inför när det Jag hoppas att herr Wirmark vet att vi med flertalet utvecklingsländer har likartade begränsningsavtal. Om den indiska exporten till Sverige hade fått fortsätta, skulle vi ha ställts inför problem när det gällde att förnya avtalen med andra utvecklingsländer. Den indiska exporten vävdes framför allt in i exportutrymmet från andra länder på den svenska marknaden. Det andra förhållandet som visar vad det är fråga om är att Sverige under fjolåret från Indien importerade kläder, som inte var av trikå, till ett värde som motsvarade Storbritanniens och Västtysklands sammanlagda import av de varorna från Indien. När det gäller de vävda skjortorna var Indiens export 1971 till Sverige större än Indiens export till USA och hela den europeiska gemenskapen. Vad visar detta? Jo, att Sverige jämfört med varje annat industriland har en öppnare importpolitik på textilområdet. Skall vi kunna uppträda någorlunda rättvist mot olika utvecklingsländer måste vi också behandla dem någorlunda lika. Den indiska exporten till Sverige var på väg att skapa problem för andra u-länder men naturligtvis också för den svenska industrin. Det är inte i första hand sysselsättningsfrågan det gäller utan beredskapsförsörjningsfrågan. På detta område är vi nu uppe i en importandel på 90 procent av den totala tillförseln. Vi har ett anslag för det, herr Wirmark. Eller hur vill herr Wirmark lösa problemet med den industri som i ett eventuellt krisläge — blockad eller avstängning — skall försörja svenska folket med skjortor? Då kan herr Wirmark inte få dem från vare sig Indien eller Pakistan.

Herr talman! För att handelsministerns resonemang skall gå ihop måste han först bevisa att den svenska industrin kan tillverka de produkter som de svenska köparna velat ha från Indien. Såvitt jag vet har de indiska bomullsskjortorna varit en modefluga, speciellt bland ungdom. Om vi skall göra motsvarande skjortor kommer produktionskostnaden att bli mycket större. Och vad är det som säger att man då inte köper billigare skjortor från andra u-länder? Vad säger att man köper de svenska skjortorna från den industri som handelsministern med detta beslut vill slå vakt om? Kan inte handelsministern medge att här föreligger en motsättning i regeringens politik? Man för en biståndspolitik som syftar till att främja möjligheterna för Indien och andra länder att exportera till vårt land. Handelsministern har själv i UNCTAD sagt att man måste finna ytterligare vägar för en ökad tillgång till industriländernas marknader för u-landsvaror. Men när dessa länder lyckas, vidtar regeringen sådana här åtgärder. Erkänner inte handelsministern att här föreligger en motsättning? Är inte handelsministern beredd att verka för att avskaffa dessa åtgärder snarast möjligt?
Har inte herr Wirmark insett att detta inte innebär något stopp för importen av sådana produkter från Indien? För det första ligger denna på en mycket hög nivå. Jag har gjort en Nr 70 jämförelse med Förenta staterna och hela den europeiska gemenskapen Fredagen den och funnit att vi importerar fler skjortor än vad dessa de största 13 april 1973 handelsområdena i världen gör. Visar inte detta att det finns ett betydande utrymme både för Indien att exportera hit och för den här modeflugan att leva upp och dö igen? För det andra måste jag säga att det inte var mycken tilltro herr Wirmark hade till svensk textilindustri — att den inte skulle kunna tillverka litet skjortor. Det har den ändå gjort i 100 år eller mer, och det skall den väl också klara i framtiden.

Herr talman! Jag har visst tilltro till den svenska textilindustrin och dess förmåga att tillverka skjortor. Men jag tror inte att svensk industri kan tillverka skjortor till det pris som Indien och andra u-länder kan göra. Det är ju det som skapat detta problem. Är handelsministerns skäl omsorg om den svenska textilindustrin måste han väl här i kammaren leda i bevis att denna åtgärd verkligen leder till att svensk industri får producera dessa varor. Jag tror för min del att det blir andra länder som kommer in och att detta är ganska godtyckliga administrativa ingrepp som regeringen gör och som strider mot andra väsentliga delar av vår utrikesoch biståndspolitik.
Herr talman! Detta är inte godtyckligt utan följer den linje som vi sedan mycket länge tillämpat, nämligen att ha största möjliga öppenhet i handeln med utvecklingsländerna. Men vi har haft som grundläggande princip för handelspolitiken att vi inte ensamma av alla industriländer kan tillämpa en total öppenhet. En sådan skulle betyda att all den produktion, som dessa länder rimligen borde få avsättning för även på andra, långt större marknader än den svenska, skulle söka sig hit. Mitt inlägg i UNCTAD liksom andra svenska uttalanden har i första hand riktat sig till industrivärlden som sådan och krävt att flera länder skall tillämpa en så öppen importpolitik som Sverige gör. Det herr Wirmark försöker springa ifrån är den centrala punkten, nämligen att inget annat industriland i världen tillämpar en så generös importpolitik gentemot utvecklingsländerna som Sverige gör. Erkänn det, herr Wirmark! Då först kan vi börja resonera.
Herr talman! Det viktiga i denna fråga är ju att regeringens åtgärder innebär ett steg tillbaka. Jag har försökt ge handelsministern möjlighet att säga att han är beredd att verka för att den här åtgärden så snart som möjligt omprövas. Men det har handelsministern inte varit villig att förklara, och då vill jag bara konstatera att här föreligger en markant divergens mellan jämlikhetsprogrammets stolta ord i det här avseendet och vad handelsministern i verkligheten gör.
Herr talman! Herr Wirmark är väl inte okunnig om att sådana begränsningsavtal sedan länge existerat med många utvecklingsländer 181 utan att herr Wirmark stått här dagligen och krävt att de skall omprövas och avskaffas. Vad vi nu gör är att vi försöker behandla Indien på ungefär samma sätt som vi behandlar en rad andra länder som inriktat sig på den svenska marknaden med en mycket intensiv marknadsföring, stödd av svenska importörer som gör sig goda förtjänster på den här verksamheten. Från den grundprincip som vi arbetar med och som innebär största möjliga öppenhet skall vi inte vika. Det finns en rad områden där vi välkomnar u-landsimporten, och vi kommer även på textilområdet att ha en ökad import från u-länderna; också importen från Indien kommer i framtiden att kunna ökas. Det har vi bundit oss för genom bomullsoch textilavtalet i GATT. Detta blir alltså inte något stopp för importen från Indien och inte heller för importen från andra länder, utan denna kommer att fortsätta att öka.
Herr talman! Jag är glad för att handelsministern gjorde den här sista deklarationen. Det avsteg som beslutet innebär måste ju på sikt rättas till genom en mycket energisk politik — gärna i samråd med andra länder. Vi måste inse att om vi inte tillåter u-länderna att exportera, om vi inte öppnar våra marknader, blir allt annat som vi gör för deras industrialisering och för den exportfrämjande verksamheten bara tom verklighet.
Herr talman! Det är möjligt att vi nu börjar närma oss varandra; herr Wirmark erkänner att ett land inte kan ställa sig långt framom övriga industriländer och öppna sina marknader. Nu börjar han ändå tala om samråd. Jag menar att vi måste ha en någorlunda gemensam politik för att kunna få den totala öppenhet som vi eftersträvar och gärna vill ha. Det är väsentligt att herr Wirmark slutligen erkänner att det finns ett sådant samband. Det är inte bara att ställa sig upp och kräva att den svenska marknaden här skall öppnas för allt slags export, när den är stängd för en rad andra länder. Det är en väsentlig insikt som herr Wirmark nu redovisar.
Herr talman! Fru Frenkel har frågat mig om jag vill medverka till att samtliga program i TV under valrörelsen förses med textremsor så att döva och hörselskadade kan erhålla korrekt information, och fru Marklund har frågat mig om regeringen avser att ta något initiativ för att personer med dövhet som handikapp skall kunna få full del av den valinformation som sprids via TV i den händelse Sveriges Radio inte anser sig ha tillräckligt med medel för att textsätta fler program än planerade. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. En inom Sveriges Radio tillsatt arbetsgrupp överväger för närvarande frågor som sammanhänger med en ökad användning av textremsor i TV-programmen. Arbetsgruppen, som samarbetar med den statliga handikapputredningen, behandlar också andra åtgärder för att öka de döva och de hörselskadade människornas utbyte av TV-programmen. Enligt vad jag erfarit undersöker gruppen i sammanhanget hur de särskilda valprogrammen kan utformas för att de här aktuella gruppernas behov skall kunna tillgodoses. Mot bakgrund härav finner jag inte några särskilda åtgärder från min sida påkallade.
Herr talman! Bakgrunden till min fråga är att det i vårt land finns omkring 650 000 hörselskadade människor. Av dessa är omkring en tredjedel beroende av tekniska hjälpmedel medan andra är helt döva och måste ha tillgång till teckenspråkkunniga tolkar, som det tyvärr råder mycket stor brist på. Man har redan i en statlig informationsutredning fastslagit att alla medborgare skall ha rätt till likvärdig information, men möjligheterna för de döva människorna att ta del av en valrörelse och få en nyanserad grund för sitt politiska ställningstagande är mycket små. Genom sitt handikapp är de hörselskadade helt eller delvis avskurna från alla informationskällor med undantag av tidningar och annan tryckt information och TV. Sannolikt är TV:n det mest betydande mediet i valrörelsen, men hittills har TV hela tiden skyllt på tekniska svårigheter och icke velat göra någonting åt textningen av programmen. Jag ber nu att få tacka utbildningsministern för svaret. Det är väldigt bra att det finns en arbetsgrupp inom Sveriges Radio som överväger just dessa frågor. Jag visste faktiskt inte det. Men jag hade blivit ännu gladare, om utbildningsministern dessutom hade uttalat den förhoppningen, att arbetsgruppen verkligen skulle bli färdig med sitt arbete i god tid före valrörelsen och att resultatet av detta arbete skulle bli positivt. Då tror jag att Sveriges Radio inte längre skulle kunna skylla på tekniska svårigheter när det gäller att tillgodose de dövas demokratiska rättigheter.

Herr talman! Jag ber också att få tacka utbildningsministern för svaret på frågan. Bland de hörselskadade och de döva är frågan om hur de på bästa sätt skall kunna tillgodogöra sig TV-program naturligtvis en stor och väsentlig fråga. Att man från deras sida och främst från den organisation som företräder dem, Sveriges dövas riksförbund, särskilt starkt för fram frågan om textsättning av programmen inför höstens val beror naturligtvis i första hand på att man tycker sig ha stått utanför valinformation av det här slaget tillräckligt länge. De har aldrig kunnat följa TV-programmen inför valen tidigare. Nu anser man, eftersom de tekniska förutsätt ningarna är bättre nu än tidigare, att man också borde kunna få en större del av programutbudet i TV inför valet textsatt. När frågan om att bereda denna grupp handikappade ökade möjligheter att allmänt tillgodogöra sig programutbudet från Sveriges Radio diskuterades här i kammaren för ett par månader sedan redovisades det arbete som pågår för att lösa de tekniska problemen, och kulturutskottet nämnde då de organisatoriska, personella och ekonomiska problem som skulle hänga samman med en allmän användning av textremsor. Men om nu frågan begränsas till att gälla just program inför ett val borde problemen inte vara lika stora. Det är angeläget att nå ut med valinformationen också till dessa grupper människor, det är vi säkert överens om. Det var även representanterna för de fem riksdagspartierna när de utfrågades för en tid sedan om vad man ville göra för de handikappade. Program inför valet innehåller ju ofta också en ingående samhällsinformation. Det är något som de här grupperna väldigt länge varit ställda utanför.

Herr talman! Självfallet är jag angelägen om att arbetsgruppen skall bli klar med sitt arbete så snart som möjligt.

Herr talman! Fröken Hörlén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga i avsikt att göra det möjligt för adjunkter och jämförbara lärare att erhålla tjänst som speciallärare. I skrivelse till Kungl. Maj:t den 26 juni 1972 angående inräknande av specialundervisning i vissa tjänster som lärare vid grundskolan och gymnasieskolan m.m. har skolöverstyrelsen anfört att lärare i läroämnen, övningslärare och lärare i yrkesämnen till skillnad från klasslärare har sin undervisning koncentrerad till ett fåtal ämnen. Det skulle därför vara svårare för dessa lärarkategorier än för klasslärare att få erforderligt timunderlag för hela speciallärartjänster. Med hänsyn härtill och med hänsyn till att utredningen om skolans inre arbete överväger bl.a. frågor kring specialundervisningen är skolöverstyrelsen inte beredd att förorda särskilda lärartjänster för specialundervisning för de ifrågavarande lärarkategorierna. Som en omedelbar åtgärd föreslår överstyrelsen i stället bl.a. att lärare i läroämnen, övningslärare och lärare i yrkesämnen, vilken genomgått specialutbildning vid lärarhögskola eller yrkespedagogiskt institut, åläggs skyldighet att meddela specialundervisning av den art för vilken läraren utbildats och att sådan undervisning helt eller delvis får inräknas i tjänsten. Jag delar skolöverstyrelsens uppfattning att man bör avvakta bl.a. SIA s redovisning innan man tar ställning till frågan om inrättande av speciallärartjänster för de lärarkategorier som nu är aktuella. Överstyrelsens förslag till mera omedelbara åtgärder, nämligen att ifrågavarande lärare med erforderlig specialutbildning skulle åläggas skyldighet att meddela specialundervisning och att sådan undervisning helt eller delvis får inräknas i tjänsten, är för närvarande föremål för beredning inom utbildningsdepartementet.

Herr talman! Herr Clarkson och fru Marklund har frågat mig om jag kommer att inskrida mot den planerade utformningen av skolhälsokortet, som uppges komma att innehålla bl.a. sådana uppgifter om eleverna som aggressivitet, skolk, snatteri, svartsjuka och familjebakgrund. Inom skolöverstyrelsen har utarbetats ett förslag till nytt formulär för skolhälsokort, kallat elevhälsovårdsjournal. Detta förslag remissbehandlas för närvarande. Remisstiden utgår den 1 juni 1973. Ett formulär för skolhälsokort bör naturligtvis utformas så att det fungerar som ett effektivt hjälpmedel för skolhälsovården. Men även andra väsentliga intressen bör lika självfallet tillgodoses. Bl. a. bör tillses att enskilds personliga integritet skyddas mot otillbörligt intrång. Kravet på sådant skydd innefattar inte bara att skolan faktiskt respekterar det privata området i tillbörlig utsträckning utan också att eleverna och föräldrarna skall kunna lita på att det förhåller sig så. Jag räknar med att den pågående remissbehandlingen kommer att allsidigt belysa frågan i vad mån det föreslagna formuläret uppfyller de krav som bör ställas. Vidare utgår jag ifrån att skolöverstyrelsen vid sitt slutliga ställningstagande till det föreslagna formuläret kommer att särskilt pröva om det kan anses förenligt med kravet på skydd för enskilds personliga integritet att samla uppgifter om elevers personliga förhållanden i den omfattning som antyds av förslaget. Om det behövs ett ingripande från min sida kan bedömas först sedan skolöverstyrelsen tagit slutlig ställning till förslaget och remissyttrandena.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Carlsson för svaret på min enkla fråga. Bakom densamma ligger ju en mycket kraftig opinionsstorm bland lärare, föräldrar och skolpsykologer mot den tänkta utformningen av det skolhälsokort som man för närvarande prövar i Uppsala. På en sida i detta kort skall uppgifter om skolbarnens miljö och beteende antecknas helt lapidariskt i form av kryss i kolumner. Detta kan bli en mycket svår belastning för eleverna i framtiden. Jag såg i en tidning häromdagen att 200 skolpsykologer, som hade samlats på en konferens, hade gjort följande uttalande: ”Genom att fästa dylika omdömen på papper får dessa omdömen karaktär av vetenskaplighet och sanning. Elever stämplas. Omdömen förs vidare år från år trots att de kan vara resultat av tillfälliga förhållanden, personliga motsättningar och enbart spegla en viss persons uppfattning.” Det är synnerligen allvarliga frågor det rör sig om. Det är inte alltid man har anledning att vara tacksam och t.o.m. något glad över svar som man får på enkla frågor, men jag är det i dag med tanke på att statsrådet Carlsson visar en mycket klar uppslutning kring de tankegångar som jag tror mig representera när jag reagerar mot ett skolhälsokort av denna utformning. Jag tackar för det.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret också på min enkla fråga. ”En kuslig registrering” — det är bara ett av de många starkt kritiska omdömen som har fällts om det förslag till skolhälsokort som har utarbetats av de ansvariga för skolhälsovården och som skulle följa skoleleven under uppväxttiden eller åtminstone genom alla de skolformer som har en stadgemässigt ordnad hälsovård. Ett kort med uppgifter om sjukdomar, om vaccinationer och resultat av läkarundersökningar är naturligtvis motiverat för att ge skolsköterskor och skolläkare orientering om eleven när denne behöver söka upp skolhälsovården. Men jag kan inte se att uppgifter om skolk, snatteri, blyghet osv., som detta kort innehåller, skulle vara så effektiva hjälpmedel för skolhälsovården att de skall behöva hänga med eleven från den stund de noteras på papperet och till dess att han eller hon lämnar skolan — i synnerhet som ju uppgifter av detta slag knappast någonsin kan göras så säkra att de kan ligga till grund för bedömning av eleven. Det riktiga måste naturligtvis vara att konkret ta kontakt i de fall där eleven behöver hjälp med något slag av problem. Man kunde kanske misstänka att idén om en registrering av detta slag är en följd av det alltmer utbredda storskoletänkandet. I de mastodontskolor som finns kan det naturligtvis bli svårt med personliga kontakter mellan lärare och elever. De uppgifter det är fråga om är alltså meningslösa. Man kunde naturligtvis också ta upp integritetsaspekten i detta sammanhang, men jag tycker att utbildningsministern i sitt svar betonar denna på ett mycket bra sätt. Jag är glad för denna betoning av respekten för privatlivet. Det är ju den respekten som man mest har saknat i det förslag som vi nu diskuterar.
Herr talman! Jag har grundad anledning att tro att lekmannastyrelsen och generaldirektören för skolöverstyrelsen mycket noga kommer att granska detta ärende innan skolöverstyrelsen fattar sitt beslut.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att statstjänstemän i första hand använder tåg vid tjänsteresor. Bestämmelserna om förmåner vid statstjänstemännens resor är numera avtalsbara. Förhandlingar pågår mellan statens avtalsverk och personalorganisationerna om ändrade regler rörande resekostnadsersättning och traktamente. Förhandlingarna avses leda till ett särskilt reseoch traktamentsavtal, som alltså skall ersätta det nu gällande allmänna resereglementet. Med hänsyn till nämnda förhållanden är jag inte beredd att göra något närmare uttalande i frågan.
Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Denna föranleddes i första hand av att orsaken till de nedläggningar av järnvägslinjer som har förekommit har sagts framför allt vara att antalet resande minskar i sådan omfattning att järnvägsdriften inte längre är lönsam. En förutsättning för ökad lönsamhet bör därför vara att SJ:s tjänster i större utsträckning än vad som nu sker tas i anspråk av allmänheten. För statens järnvägar skulle en ökad resandefrekvens på tågen betyda bättre ekonomi och för samhället en vinst genom att mindre anslag därigenom skulle behöva ges till SJ för olönsamma järnvägslinjer. Särskilt inom våra statliga verk företas ett betydande antal resor per år, och jag finner det ganska naturligt att dessa verk skulle föregå med gott exempel och rekommendera sina tjänstemän att anlita tåg, i synnerhet vid längre resor. Statsrådet vill inte uttala sig om detta utan hänvisar till en utredning, som i det här sammanhanget egentligen för mig saknar intresse. Även för kommunikationsministern borde det väl ändå framstå som önskvärt att de statliga verken i större utsträckning än vad som nu sker anlitar ”hela folkets järnväg”. Några exempel kan belysa hur man från statligt håll nu utnyttjar statens järnvägar. Vid ett verk belöpte sig bilkostnaderna för tjänstemän under ett år till ca 480 000 kronor, medan flygkostnaderna uppgick till ca 125 000 kronor samma år och tågresekostnaderna också stannade vid ca 125 000 kronor. Vid ett annat ämbetsverk uppgick kostnaderna för bilresor till ca 450 000 kronor och för flygoch tågresor till ca 394 000 kronor. Siffrorna anger klart att statens järnvägar vid de här verken liksom i övrigt är missgynnat. Jag tror personligen att en rekommendation från ansvarigt håll — i detta fall från kommunikationsministern — till de statliga verken att bättre gynna statens järnvägar vid tjänsteresor skulle medföra att även privata företag kom att följa rekommendationen. Det borde i hög grad ligga i kommunikationsministerns intresse att medverka till en sådan utveckling. Resandefrekvensen inom både statliga verk och näringslivet i stort är av sådan omfattning att den kunde starkt bidra till att statens järnvägars ekonomi, om man bara ville utnyttja SJ:s tjänster, avsevärt skulle förbättras. Jag bara beklagar att statsrådet inte ville uttala sig om önskvärdheten av detta.
Herr talman! Jag skall gärna till herr Börjesson i Falköping säga att om någon är intresserad av ett ökat anlitande av tåg vid resor, så är det jag. Vid en rad tillfällen har jag gett uttryck för den uppfattningen att om vårt folk i större utsträckning än vad nu är fallet skulle anlita tåg, så skulle våra diskussioner om SJ:s ekonomi, om tågindragningar osv. kunna föras på ett helt annat och mera positivt sätt än vad som för närvarande tyvärr får ske. Därom torde vi kunna vara helt eniga. Men vad herr Börjesson i Falköping har frågat om är huruvida åtgärder skulle kunna vidtas av regeringen så att statstjänstemän i första hand använder tåg vid tjänsteresor. Om jag hörde rätt, sade herr Börjesson att den utredning som jag talade om i mitt svar saknade — för herr Börjesson — intresse. För mig kan den ju inte göra det. Som jag har sagt i svaret är numera bestämmelserna om förmåner vid statstjänstemäns resor avtalsbara. Vi har en god princip bland många i vår riksdag, nämligen att vi med stor aktsamhet följer — och inte lägger oss i — förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Jag utgår ifrån som självklart att herr Börjesson och jag även på den punkten har gemensamma uppfattningar.

Jag kan väl få avrunda med att säga att en tågresa inte under åren har blivit mindre bekväm än den var förr, den är säkert mer bekväm i dag. Men, som sagt, detta är två frågor, herr Börjesson. Att man skulle gå in i pågående förhandlingar avvisar jag, men jag är positiv till att i övrigt uppmuntra till tågåkande.
Herr talman! För att inte några missförstånd skall behöva förekomma mellan mig och statsrådet Norling vill jag säga att det inte är min avsikt att statsrådet Norling skall gå in i några förhandlingar. Jag är medveten om att så gör man bara inte. Men vad jag menade med min interpellation var närmast att statsrådet Norling på något sätt skulle göra ett uttalande som innebär att de statliga myndigheterna och verken åläggs att se till att deras tjänsteresor skall ske i största utsträckning på järnväg där det så anses kunna vara lämpligt. Man kan dock inte bortse från att ett sådant uttalande skulle ha en mycket stor verkan i så måtto att det för vederbörande verkschefer skulle bli ett observandum att se till att deras tjänstemän använder järnvägen i större utsträckning än vad som nu sker. Jag är tacksam över att statsrådet Norling har lämnat ett kompletterande svar på min interpellation. Om jag tycker att det skriftliga svaret var negativt, så tycker jag det senaste svaret var mycket positivt. Jag är som sagt tacksam för det, och jag hoppas att det verkligen når fram så att vi får en ökande resandefrekvens på våra järnvägar och SJ blir hela folkets järnväg.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidtaga för att åstadkomma ett snabbare färdigställande av storflygplatsen Landvetter vid Härryda. Genom beslut den 5 maj 1972 fastställde Kungl. Maj:t former och tidplan för arbetenas bedrivande på den nya storflygplatsen i Göteborgsregionen. Vägledande för beslutet var att på alla sätt försöka tillvarata möjligheterna att påskynda projektets genomförande. Av detta skäl beslöts att upphandlingen av de fältarbeten som ingår i projektet skall ske i en — åtminstone inom statlig anläggningsverksamhet — mindre vanlig form, som innebär att upphandling görs på preliminära handlingar, varvid förutsättningen är att entreprenören sedan deltar direkt i det successiva projekteringsarbetet. Med en sådan uppläggning av arbetet kan markarbetena påbörjas innan projekteringen av anläggningsarbetena slutförts. Detta innebär att anläggningsarbetena på den nya flygplatsen kan påbörjas redan hösten 1973. Då den totala produktionstiden beräknas till fyra år, bl.a. beroende på de mycket stora massförflyttningar av huvudsakligen berg som det här är fråga om, beräknas flygplatsen sålunda kunna tas i bruk hösten 1977. Tidpunkten överensstämmer med den målsättning som angavs i överenskommelsen mellan staten och berörda regionala intressenter om anläggande av flygplatsen. Genom den valda arbetsformen har förutsättningar skapats för snabbaste möjliga genomförande av storflygplatsprojektet. Vad jag i årets statsverksproposition uttalat om att luftfartsverket såvitt möjligt bör påskynda arbetenas genomförande skall ses som en markering av

det av storflyg Herr talman! Det var många som blev glada när de läste årets = Platsen Landvetter statsverksporposition, där departmentschefen beträffande den nya stor — Vid Härryda flygplatsen i Västsverige säger följande: ”Enligt nuvarande planer inriktar luftfartsverket sitt arbete på ett färdigställande av flygplatsen under år 1977. Med hänsyn bl.a. till den begränsade kapacitet som Torslanda kan erbjuda den starkt expanderande flygtrafiken i regionen är det enligt min mening angeläget att verket såvitt möjligt påskyndar genomförandet av Härryda-projektet.

Det var som sagt många som blev glada. Det var flygplatsdirektören på Torslanda som har stora bekymmer för hur han skall kunna klara trafiken framför allt 1976 och sommaren 1977, då det ju blir utomordentligt stora svårigheter. Det var arbetslösa anläggningsarbetare och tekniker i Göteborg som trodde att man på detta sätt skulle tillmötesgå de krav som byggarbetsgruppen har kommit med, att det här projektet skulle tas med som ett av dem som skulle tidigareläggas. Och vi var glada inom trafikutskottet, för vi hade ju fått riksdagen att enhälligt uttala att man såvitt möjligt skulle påskynda färdigställandet av flygplatsen. I det nu lämnade svaret — som jag givetvis är tacksam för — säger emellertid statsrådet att flygplatsen beräknas kunna tas i bruk hösten 1977. Han ger inte några förhoppningar om att det skall bli ett tidigare färdigställande, och det är en besvikelse, måste jag säga, ur många synpunkter. Man måste gå tillbaka litet i historiken för att förstå den besvikelsen. Statsrådet säger att man har fått förutsättningar för snabbaste möjliga genomförande av projektet och att anläggningsarbetena kan påbörjas ”redan” hösten 1973. Det var ju så att sedan riksdagen framfört sina önskemål gav departementet luftfartsverket i uppdrag att se på saken, och verket kom den 23 december 1971 med sitt förslag om den nya generalentreprenaden som beskrivs i svaret. Syftet var att man skulle kunna få flygplatsen färdig 1976, och det var just det nya system som departementschefen redogör för som skulle möjliggöra ett färdigställande det året. Men det hade förutsatt att arbetet påbörjades redan hösten 1972. Det var förutsättningen i den tidsplanen, och luftfartsverket förordade för sin del den lösningen. Verket kunde inte garantera att flygplatsen skulle bli färdig 1976, men man sade att denna metod hade de bästa förutsättningarna för att det skulle lyckas. Därför var det med mycket stor förvåning som vi noterade att Kungl. Maj:t den 5 maj 1972 191 sade att man skall inrikta sig på att arbetet skall vara färdigt 1977. Luftfartsverket anvisade sålunda en metod med vilken det skulle vara möjligt att påbörja det egentliga anläggningsarbetet 1972 och med färdigställande 1976, men departementet sade ifrån att man skulle inrikta sig på att ha arbetet klart 1977. Det var ju en besvikelse. Nu har ytterligare ett motiv tillkommit för att forcera arbetet, nämligen den stora arbetslösheten bland tekniker och anläggningsarbetare. Såvitt jag förstår är en av svårigheterna de arbetsförhållanden som råder inom luftfartsverket. Verket har för närvarande mycket stora uppgifter. Man skall bl.a. ha arbetena på Arlanda färdiga. Och med den expertis som finns tillgänglig kan det vara svårt att samtidigt forcera arbetet på Landvetterflygplatsen. Men där har jag i en tidigare debatt rekommenderat departementschefen att se till att luftfartsverket tar i anspråk den expertis som finns utanför luftfartsverket och som har problem med sysselsättningen på grund av den kraftiga nedgången av byggnadsarbete. Man skulle med andra ord inte ha den jämna sysselsättningen i luftfartsverket som huvudprincip utan i stället se vad man kan göra för att motverka arbetslösheten och samtidigt forcera byggandet av Landvetterflygplatsen.

Ty att ha flygtrafiken på Torslanda 1978 är något som ingen med kännedom om flygtrafikfrågor över huvud taget vågar tänka på. Det skulle bli en orimlig situation. Och med kännedom om hur projekt av detta slag av olika orsaker kan försenas är det utomordentligt angeläget att flygplatsen blir färdig — och färdig i så god tid att man hinner trimma in verksamheten innan flygplatsen tas i bruk, så att vi inte får ett nytt Sturup, denna gång i Västsverige. Och även om departementschefen nu inte kan företa en sådan forcering som jag här talat om, eftersom vi är så sent ute, hoppas jag ändå att vi får flygplatsen färdig för trafik sommaren 1976. Jag tycker inte att man skall ge upp allt hopp om en sådan forcering. Jag håller emellertid med om att utsikterna inte är särskilt ljusa. I vilket fall som helst gäller det att forcera arbetet så mycket att flygplatsen blir färdig i så god tid att man kan ta emot flygtrafiken 1977 samt att personalen får tillräckligt med tid på sig för att lära känna den nya flygplatsen och trimma in sig där. Vi har ju nu en alldeles speciell situation på arbetsmarknaden, men statsrådet vet lika bra som jag att även om vi får en förbättring av konjunkturen kan vi ändå inte räkna med att arbetssituationen kommer att hjälpas upp i första hand bland anläggningsoch byggnadsarbetare. Där får vi räkna med en viss eftersläpning.

Herr talman! Jag tycker att det egentligen inte finns mycket för mig att tillägga efter det herr Gustafson i Göteborg sagt. Jag uppfattar av herr Gustafsons inlägg att han har förståelse för behovet av att snabbt få flygplatsen färdig — och det kan vi vara helt eniga om. Jag tycker mig också kunna utläsa av vad herr Gustafson har sagt att han har ganska stor förståelse för de svårigheter som trots allt finns när man skall bygga en så stor anläggning som den det här är fråga om. Man kan naturligtvis — det kan vi också vara eniga om — ställa upp mål för vad man skulle önska och kanske låta dem bli litet djärvare än man tror blir möjligt att klara. I detta fall skulle det kanske vara litet fel trots allt. I och med att man beslutat sig för att sätta i gång ett sådant här stort arbete kan det nämligen — vilket också herr Gustafson antydde — finnas olika ting som försvårar bygget och därmed förlänger byggnadstiden. Om vi kan — och det skall vara vår absoluta målsättning — vara färdiga med den här nya flygplatsen så att den kan tas i bruk under senare delen av 1977 skall det ändå kunna sägas vara ett gott resultat. Jag tror att man också kan tillägga att det, även om vi hade alla de möjligheter som herr Gustafson antydde något om, mer expertis av olika slag osv., ändå finns direkta fysiska hinder för att klara det hela rent arbetsmässigt. Jag vill inte ta upp någon diskussion i detalj, utan jag vill bara antyda att det verkligen finns stora uppgifter att genomföra i samband med den här byggnationen. Det räcker inte alltid med satsningen på den personella eller den ekonomiska sidan. Det må vara hur det vill med det. Här har jag i svaret som är lämnat till herr Gustafson, trots den tidspress som alltid uppstår i sådana här sammanhang, tillåtit mig att upprepa vad jag anförde i statsverkspropositionen om att luftfartsverket såvitt möjligt bör påskynda arbetets genomförande. Och det är, som jag säger, en markering av angelägenheten att på alla sätt försöka förkorta byggnadstiden. Ingen skulle bli gladare än jag om vi kunde åstadkomma en ytterligare förkortning av tiden, men jag tror att det skulle vara fel av mig att säga i dag att det är vad vi tror blir verklighet. Ett sådant uttalande skulle kunna missuppfattas. Målsättningen är vi tillsammans överens om, herr Gustafson, nu gäller det att med alla krafter göra det bästa möjliga så att vi så snabbt som möjligt får en stor och modern flygplats i Göteborgsregionen.
Herr talman! Det är klart att man inte kan vara så där särskilt nöjd om flygplatsen blir färdig 1977 eftersom riksdagen enhälligt har sagt ifrån att man skulle förkorta den tiden. Kan man inte göra det har man alltså misslyckats i sina strävanden. Det här önskemålet har inte bara riksdagen uttalat, utan luftfartsverket har också i en officiell framställning till departementet den 23 december 1971 sagt ifrån att verket förordar en väg som skulle innebära färdigställande av flygplatsen 1976. Därför var det förvånande när regeringen — trots detta — i maj 1972 fastställde tidpunkten för färdigställandet till 1977. Jag har alltså uppfattningen att det hade varit tekniskt möjligt att sätta i gång arbetena 1972, men det tjänar inte mycket till att diskutera det nu, herr statsråd. Det går inte att ändra på nu. Nu vill jag i stället ta fasta på statsrådets uttalande att vi skall göra allt som står i vår makt för ett tidigare färdigställande av flygplatsen. Med hänsyn till att statsrådet här har åberopat att tidpunkten — 1977 — överensstämmer med den målsättning som angavs i överenskommelsen mellan staten och berörda regionala intressenter, vill jag säga att de regionala intressenterna är utomordentligt angelägna att arbetet påskyndas. Det förhållandet att det står 1977 i överenskommelsen innebär inte att det är deras önskan att flygplatsen tas i bruk då; de har böjt sig för det meddelandet. Jag har haft kontakt med ordföranden i vederbörande organ, och han säger att finns det någon möjlighet att få flygplatsen färdig tidigare så är man utomordentligt glad och tacksam för det. Jag förutsätter också att denna debatt når utanför det här husets väggar, till luftfartsverket, och att man där gör ytterligare ansträngningar för att förkorta byggnadstiden.

Herr talman! Fröken Ljungberg har frågat mig, om jag avser vidtaga några åtgärder i anledning av att ett betydande antal elever i gymnasieskolan avbryter sin utbildning, varigenom skolresurserna icke utnyttjas på ett önskvärt sätt. Under det senaste året har vissa undersökningar belyst omfattningen av studieavbrotten i gymnasieskolan. Enligt en av skolöverstyrelsen gjord jämförelse mellan å ena sidan antalet elever i gymnasieskolans linjer i årskurs 2 den 15 september 1972 och å andra sidan antalet elever i årskurs 1 ett år tidigare var antalet elever ca 10 procent lägre i årskurs 2. Denna undersökning, som avser hela riket, bygger dock på gruppdata, varför några slutsatser på individbasis inte kan dras ur materialet. Utredningen om skolans inre arbete har för kort tid sedan publicerat resultaten av en undersökning om studieavbrott bland de elever som påbörjade studier höstterminen 1971 i gymnasieskolan i Örebro. I huvudsak ger undersökningen följande resultat. Knappt 15 procent av eleverna avbröt sin skolgång under det första året. Lägsta andelen studieavbrytare uppvisade de mest teoretiskt inriktade linjerna. Om man bortser från dem som lämnar skolan fram t.o.m. den 15 september sjunker andelen studieavbrytare i hela gruppen med ca 2 procentenheter. Denna minskning är större vid de yrkesinriktade studievägarna. Lika många pojkar som flickor avbryter studierna. Det föreligger enligt undersökningen ingen markant skillnad i betygsavseende mellan de elever som lämnat skolan och övriga elever. Senare kommer ytterligare material att publiceras. Det kan finnas en rad förklaringar till studieavbrott. Vissa elever infinner sig som nämnts inte till terminsstarten. Men det stora antalet avbrott förorsakas av att elever avbryter sina studier under terminerna. I vilken utsträckning detta sammanhänger med att inte alla elever som söker till gymnasieskolan får sina förstahandsönskemål tillgodosedda lämnar den nu publicerade undersökningen ingen uppgift om. Antalet elever som lämnat den naturvetenskapliga linjen har varit påfallande stort under lång tid: detta har bl.a. ansetts sammanhänga med de krävande studierna. En del elever som planerar att söka till viss utbildning gör också s.k. taktiskt betingade avhopp för att ha större chans att senare komma in vid denna utbildning. Bakom elevernas studieavbrott kan givetvis också dölja sig sociala problem som har sin rot i andra förhållanden än de skolmässiga. Sådana problem torde dock vara vanligare bland dem som inte söker till eller inte kommer in i gymnasieskolan. I det här sammanhanget vill jag gärna framhålla att det förhållandet att en elev lämnar sin utbildningsplats i gymnasieskolan inte alltid behöver innebära något negativt. Han kanske vinner inträde på en utbildning utanför gymnasieskolan eller ett förvärvsarbete som han har större intresse av. Bl.a. utbyggnaden av vuxenutbildning och nya kompetensregler ger i dag ungdomen större valfrihet på skolans område. När inte längre utbildningen förbehålls ungdomsåren, kan eleverna göra ett avbrott i studierna och senare återuppta dessa när intresset för studier ökat. Ett sådant uppehåll i studierna kan vara till fördel för både den enskilde och samhället. En del av de problem som hänger samman med studieavbrotten kan komma att få sin lösning genom ändringar i gällande bestämmelser om urval till frivilliga studier. I direktiven till 1973 års betygsutredning har jag bl.a. framhållit följande. ”Jag vill även peka på att det ökade intresset för yrkesinriktade studier under senare tid skärpt konkurrensen så att elever med låga betyg i vissa fall inte tagits in på den yrkesinriktade gymnasieskolelinje de i första hand sökt till men däremot beretts plats på en mer teoretiskt krävande linje. De sakkunniga bör därför diskutera om det inom vissa utbildningsvägar finns behov av att modifiera intagningssystemet för att kunna ta in elever som har redovisat mindre goda teoretiska studieprestationer men vilka det av andra skäl är angeläget att bereda plats i gymnasieskolans yrkesutbildande studievägar. En speciell fråga som de sakkunniga bör beakta är utbildningsutskottets av riksdagen godkända uttalande om att man bör söka rätta till icke önskvärda effekter av gällande kvoteringsbestämmelser. En sådan förändring bör dock ske med bibehållande av de grundläggande syftena med nuvarande kompetensregler.” Jag vill i detta sammanhang även erinra om den kraftiga förstärkning av studieoch yrkesorienteringen i bl.a. gymnasieskolan som genomförs nästa budgetår. Kostnadsökningen härför uppgår till ca 15 miljoner kronor. Här aktuella frågor kommer också att belysas inom utredningen om skolans inre arbete. Den nu föreliggande rapporten bör kunna ge utredningen vägledning i dess fortsatta arbete på bl.a. detta område.

Herr talman! Jag vill först tacka utbildningsministern för det svar som jag har fått, vilket verkligen är ett svar på min fråga men som också innehåller, som jag ser det, stoff till en debatt. Problemet med studieavbrott i gymnasieskolan har under den senaste tiden behandlats vid flera tillfällen — jag är fullt medveten om det — och det har angripits här i kammaren ur olika synvinklar. Min synvinkel har fäst uppmärksamheten på de ekonomiska effekterna av studieavbrotten. Jag har gjort det, inte därför att jag i och för sig anser att de effekterna är de viktigaste, men det brukar ju vara så, att de ekonomiska frågorna har större förmåga att få politiker att reagera än sådana frågor som har med pedagogik och personlighetsutveckling att skaffa. Jag har i min interpellation pekat på en utredning som gjordes i Östersund. Den är inte ny — det är väl ett par år sedan den gjordes. Den visade en årlig förlust för Östersunds kommuns del av ett belopp på mellan 2 och 2,5 miljoner kronor i outnyttjade resurser. Multiplicerar man den siffran med antalet gymnasiekommuner, kommer man fram till en alarmerande stor summa, och då måste man verkligen fråga sig: Vad är att göra? Statsrådet omnämner i sitt svar två senare undersökningar, som såvitt jag kan se bekräftar Östersundsutredningens resultat i fråga om avbrottsfrekvensen på gymnasiet. Statsrådet säger nu att det finns en rad förklaringar, och han anger själv fyra orsaker. Den första orsaken är otillfredsställelsen hos de elever som har hänvisats till annan studielinje än den de i första hand har sökt till. Det är klart att sådan otillfredsställelse kan skapa en psykologiskt ogynnsam inställning till studierna hos eleverna, det är jag fullt på det klara med. Den andra orsaken skulle vara att studierna är för krävande — den hänger väl ihop med den första. Det är framför allt kraven på naturvetenskaplig linje som för många skulle vara alltför höga. Den tredje orsaken skulle vara taktikavhopp. Där måste jag fråga om inte taktikavhoppen beror på någon olämplig konstruktion av kompetenseller intagningsbestämmelser, om sådana avbrott har någon större frekvens. Den fjärde orsaken är sociala problem som har sin rot i andra förhållanden än de skolmässiga, och sådant kan väl också förekomma. Men sedan summerar statsrådet detta på ett som jag tycker överraskande sätt. Det är inte så alarmerande, det är inte alltid negativt med studieavbrott. Ett uppehåll i studierna kan tvärtom vara till fördel för både den enskilde och samhället.

Det här uttalandet förvånar också på ett annat sätt. Jag är inte riktigt på det klara med vad vår utbildningsminister egentligen menar. Det ekonomiska problemet med de inte utnyttjade resurserna, som jag har antytt, har ju faktiskt en sådan storleksordning att åtminstone kommunerna måste uppmärksamma det i sin skolplanering. Det är väl också något som man från den centrala ledningens synpunkt måste titta på. Kan det för övrigt vara riktigt att avbrott i studierna är något förkastligt i grundskolan men gynnsamt i gymnasiet? Jag ställer den frågan därför att utbildningsministern mycket bestämt har uttalat sig i negativ riktning när det gäller att lösa problemet skoltrötthet i grundskolan genom att tillåta ett studieavbrott.

Men detta är en dålig lösning på problemet skoltrötthet. Skolan måste i stället söka finna arbetsmetoder som gör att alla elever upplever skolan som meningsfull.” Det sista håller jag med om. Men här står alltså klart och tydligt att det är en dålig lösning att låta en skolelev i grundskolan avbryta studierna för kanske en praktisk sysselsättning under något år. Jag menar för min del att det kan vara lättare att återföra den yngre skoltrötta eleven i grundskolan till skolstudierna än den äldre gymnasieeleven. I varje fall är skolledare i gymnasiet mycket bekymrade över den här avbrottssituationen.

Författaren skriver: ”Utbildningsministerns tidigare ofta förekommande tal om nyttan av ett sabbatsår har också verkat lockande på många, som tycker att arbetet i skolan är tungt. Resultatet av sabbatsåret blir ofta totalt övergivande av studierna.” Erfarenheten visar nog att gymnasieelever inte orkar starta på nytt.

Men statsrådet svarar också på min fråga om planerade åtgärder och redovisar tre sådana. Den första är 1973 års betygsutredning som skall ge lösningen på många av de här problemen genom ändringar i gällande bestämmelser om urval till frivilliga studier. I det sammanhanget tar statsrådet också upp just den fråga som behandlats i riksdagen tidigare och som ledde till ett riksdagsbeslut om att man bör söka rätta till icke önskvärda effekter av gällande kvoteringsbestämmelser. Eftersom det är ett riksdagsbeslut skall det väl ske, men nu skjuts hela denna fråga in i betygsutredningen och dessutom med kommentaren att en ”sådan förändring bör dock ske med bibehållande av de grundläggande syftena med nuvarande kompetensregler”. Jag är litet oklar över vad statsrådet menar med ”syftena med nuvarande kompetensregler”. En sak måste vi väl ändå vara överens om, och det är att genomgång av gymnasieskola ger bättre utgångsläge för fortsatta studier. Det är enligt mitt sätt att se en sanning som inte längre bör döljas för eleverna. För övrigt väntar statsrådet på resultaten från den s.k. SIA-utredningen. Statsrådet framhåller också — med all rätt — den kraftiga förstärkningen av studieoch yrkesorienteringen, som föreslås genomföras nästa budgetår och som kommer att dra en ganska försvarlig kostnad. Jag tror att det är väl använda pengar, betydligt mera väl använda pengar än de outnyttjade resurserna i gymnasieskolan i dag. Låt mig få säga ytterligare ett par saker. Räcker det då med detta som åtgärd? Ja, självfallet inte när det gäller den ekonomiska aspekt som jag lade på det hela. Jag frågar om man inte skulle kunna göra någonting snabbare och mera effektivt. En sak har jag antytt i min fråga, och det är om man inte skulle kunna ålägga de elever som har fått meddelande om att de intagits i gymnasieskolan att före terminens början ge besked om huruvida de tänker ta sin anvisade plats i anspråk eller icke. Det skulle för de lokala skolmyndigheterna betyda att de kunde se till att platserna verkligen blev utnyttjade och inte — som nu ofta är fallet — står outnyttjade ett bra stycke in på höstterminen. Det andra som jag tycker mig ha anledning fråga statsrådet om ytterligare är följande. Om vi är överens om att eleverna behöver stöd för att klara sina problem och att förstärkningen av studieoch yrkesorienteringen är en åtgärd i detta syfte, så är det väl ändå inte allt.

Det är ju ett av de viktigaste villkoren i det arbetsliv som de sedan skall komma ut i och som de bereds för. Jag syftar naturligtvis på möjligheten att införa en närvarokontroll av ett annat slag än vad man har, en närvarokontroll som också bör kombineras med en frånvarokontroll. Även om man fäster stort avseende vid elevernas valfrihet, så behöver eleverna stödet av att skolan håller reda på var de finns och vad de håller på med när de uteblir från arbetet. Det är ändå människor i uppväxtålder det handlar om, och skolan sviker sin uppgift om den inte hjälper eleverna i själva arbetssammanhanget.

Herr talman! Fröken Ljungberg har tagit upp en mycket viktig fråga i sin interpellation. Jag vill knyta några reflexioner till den här debatten. Det är uppenbart att gymnasiefrekvensen faktiskt är avsevärt lägre än vad vi har trott. Det är också uppenbart att studieavbrotten ökar och att de till antalet är skrämmande många. Vi håller på att få ett verkligt problem med drop-outs, studieavbrytare, i både grundskolans högstadium och gymnasieskolan. Här verkar det som om arbetsmarknadssituationen spelar en avgörande roll. I varje fall tycks det vara vanligare nu än förr att elever säger att utbildning inte lönar sig. Jag tror det är viktigt att vi som politiker och skolpolitiker slår fast att utbildning alltid lönar sig. Då tänker jag inte enbart på det lite mer materiella perspektivet, hänsynen till arbetsliv och karriär, utan också på personlighetsutveckling och allmänbildning, att över huvud taget få en så god start som möjligt i livet. Utbildning är en förmån. Men det är uppenbart att det på nytt måste göras klart för elever både på grundskolans högstadium och i gymnasieskolan att detta är ett erbjudande och en förmån som samhället kommer med. Ett problem är att det är samma kategori elever som har svårigheter i grundskolans högstadium och under första året i gymnasieskolan. Många av dem slutar omedelbart efter grundskolan. Det tycks vara 20 000-25 000 elever varje år som lämnar grundskolan utan någon vidareutbildning. Örebroundersökningen, som utbildningsministern hänvisar till, tycks visa att omkring tre fjärdedelar av eleverna går vidare till gymnasieskolan, men att närmare 15 procent av dem sedan lämnar gymnasiestudierna redan under första läsåret. Det är alldeles tydligt att många av dem har känt sig skoltrötta redan under grundskolan, och det har naturligtvis inte blivit bättre under det första året i gymnasieskolan. Nu kommer de här ungdomarna att mötas av väldigt stora problem. Vi vet i dag att ungefär 80 procent av de arbetslösa under 25 år är ungdomar som enbart har grundskoleutbildning. Att få arbete med en bra grundutbildning kan i och för sig vara svårt, att komma ut utan en ordentlig yrkesutbildning är naturligtvis åtskilligt värre. Det är till största delen de som har de lägsta betygen och kanske de sämsta förutsättningarna som avslutar studierna i och med grundskolan. De möter i dag en mycket hård verklighet ute på arbetsmarknaden. Jag skulle tro att många av dem ganska snart upptäcker att den omsorg som skolan har visat dem inte är lika vanlig i samhället i övrigt. Det är en bekymmersam situation, och man undrar vad man kan göra. Jag tror det är nödvändigt att nu försöka öka valfriheten i nian så att valmöjligheterna där ger större utrymme för att ta hänsyn till elevernas behov, förutsättningar och intressen. På nytt borde vi slå fast att praktiska och teoretiska studiemöjligheter skall erbjudas eleverna som likvärdiga alternativ. Jag tror att man skulle kunna åstadkomma detta genom att ge kommunerna en större frihet utan att man behöver pressa på dem någon ny läroplan. Vi har redan exempel på modifierad studiegång under det nionde skolåret och jag tror att man bör gå vidare och hitta andra liknande modeller. En annan viktig punkt är att verkligen ge alla elever en god yrkesförberedelse. Det är den bästa trygghetsgaranti som samhället kan ge dem inför framtiden. Det är allvarligt att så många ungdomar lämnar skolan, antingen omedelbart efter grundskolan eller under det första gymnasieåret, utan att ha fått någon egentlig yrkesförberedelse. Jag tror det är viktigt att vi också fortsättningsvis garanterar så många som möjligt plats i gymnasieskolan. Där står alltså platser tomma för närvarande. Men de som i dag lämnar skolan utan särskild yrkesförberedelse måste få vårt speciella stöd. Det är naturligtvis yrkesutbildning som vi då främst måste ge dem. Kommunerna bör få stor frihet att inrätta kortare yrkesinriktade kurser i gymnasieskolan för arbetslösa ungdomar. Men vi måste också bedriva en uppsökande verksamhet, leta rätt på unga arbetslösa och informera om de möjligheter som står till buds. För detta krävs en samverkan mellan skolan och arbetsmarknadsmyndigheterna. Det är viktigt att skolans yrkesvägledande resurser står till elevernas förfogande också när de har avbrutit sina studier. Här hoppas jag verkligen att SYO-reformen inte skall leda till någon försämring. Studieavbrotten är ett växande problem, och jag tror det är viktigt att slå fast att om vi skall ha någon möjlighet att råda bot på det så kommer det att krävas samverkan mellan alla goda krafter.

Herr talman! Jag lyssnade med mycket stort intresse till fröken Ljungbergs inlägg. Egentligen beklagar jag att fröken Ljungberg har sitt huvudsakliga arbete i riksdagen förlagt till andra områden. Jag tror att den utbildningspolitiska debatten här i kammaren skulle vinna på om vi fick tillfälle att lyssna till och diskutera med fröken Ljungberg oftare än vad som nu är fallet. Det gör att jag kanske också gör ett något längre inlägg än jag brukar göra i repliker. Först vill jag emellertid ta upp en fråga som herr Wikström berörde. Han sade att det är uppenbart att studieavbrotten ökar. Jag är inte alldeles säker på det. Jag tittade före debatten på några av våra äldre utredningar. Gymnasieutredningen visade i sitt betänkande från 1963 att av dem som skrevs in hösten 1951 var det inte mindre än hälften på de tekniska gymnasierna som nådde avslutningsklassen. Nära en fjärdedel hade avbrutit studierna och en femtedel hade blivit kvarsittare. Gymnasieutredningen redovisade en motsvarande undersökning för de då 2-åriga handelsgymnasierna. Av de kvinnliga eleverna var 12 procent studieavbrytare och av de manliga 14 procent. Andelen kvarsittare var av de kvinnliga eleverna 14 procent och av de manliga 21 procent. Om vi ser på den S-åriga realskolan, som fanns redovisad i skolberedningen 1959, så finner vi att endast 54 procent gick igenom skolan utan försening. Av dessa siffror kan vi se att skolavbrott och kvarsittning under lång tid har haft mycket stor omfattning. De ekonomiska effekter som fröken Ljungberg tog upp i sin inledning var alltså ett problem som man hade att kämpa med även i den gamla skolan. Det var en mycket stor grupp som avbröt sina studier, och det var en mycket stor grupp som i stället för de fem åren i realskolan fick gå där sex år, kanske t.o.m. sju år innan de avlade sin realexamen. Men jag har inte tagit upp detta argument för att söka komma ifrån debatten. Jag anser att de siffror som Örebroundersökningen visar är för höga. När jag lämnat denna redovisning är det alltså inte ett försök att undvika en diskussion på den punkten. Jag skulle emellertid även när vi för diskussionen om de ekonomiska effekterna vilja se litet mer differentierat på avhoppen än vad vi kanske hittills har gjort. Jag tycker att det från ekonomiska och planeringsmässiga utgångs punkter är allvarligare med skolavhopp mitt i terminen än — naturligtvis helst — vid skolårets slut men möjligen också vid höstterminens slut. Jag skall i mina inlägg i fortsättningen precisera mig när jag talar om att jag inte alltid anser att det är olyckligt med skolavhopp till att detta skall gälla efter avslutat skolår. Jag vidhåller min uppfattning att det kan vara en fördel för en del elever att avbryta en utbildning och skaffa sig ett eller flera års erfarenheter från förvärvsarbete. Självfallet har jag den uppfattningen att det är en fördel, om avbrottet sker mellan skolformerna, alltså mellan grundskola och gymnasieskola och kanske i flertalet fall mellan gymnasieskola och universitet. Men i individuella fall, som fröken Ljungberg uttryckte det, uppstår en skolleda eller en situation som gör att eleven har fördel av att bryta utbildningen. Jag tror också att samhället kan ha glädje av detta. Jag anser att det kanske inte är så bra att vi skapar ett samhälle, där ungdomen avskiljs från arbetsmarknadssituationen ända upp till — om vi räknar in militärtjänsten — 20—21-årsåldern och för en del elever efter universitetet upp till 25-årsåldern. Jag tror att skolan och samhället har glädje av att det sker ett visst utbyte under denna långa period, en växling mellan arbete och studier. Fröken Ljungberg ställde också frågan: Är det inte inkonsekvent av utbildningsministern att förorda en sådan princip på gymnasieskolans område men att inte tillämpa den på grundskolan? Det är riktigt att jag gör den skillnaden. Jag tror nämligen att man, om man kommer ut på arbetsmarknaden i dag och inte har grundskolekompetens, på något sätt är stämplad. Jag tror att många säger att han eller hon inte ens har klarat grundskolan, ock då betraktas det som ett bevis för att man inte heller är lämpad att klara en viss sysselsättning. Den tyvärr alltför bristfälliga statistik vi har tyder på att det i en arbetsmarknadssituation som den nuvarande blir dessa elever som i första hand slås ut. Ordet ”sabbatsår” tycker jag däremot är ett utomordentligt dåligt uttryck — om det nu användes i tidningen Skolledaren — och det bör vi undvika. Det är nämligen inte fråga om ett sabbatsår i detta sammanhang utan det är fråga om att göra en arbetsinsats som kan vara krävande men som också kan ge en erfarenhet som leder till en större studiemotivation och förhoppningsvis en större säkerhet i studievalet när vederbörande kommer tillbaka. Bakgrunden till att jag positivt argumenterat för detta är att man härigenom kan minska riskerna för att studievalet upplevs som ett misslyckande. Jag har velat säga att det inte behöver vara uttryck för något misslyckande för pojken eller flickan att avbryta studierna utan tvärtom kan vara en mycket klok åtgärd. Jag är medveten om att man tidigare inte uppfattat situationen så. Jag har själv avbrutit studier på detta sätt i två omgångar och har därmed fått egna erfarenheter. Jag vet hur lätt det kan hos omvärlden inställa sig den uppfattningen att det beror på att man inte klarar studierna när det i själva verket förr ofta var ekonomiska skäl som tvingade fram ett avbrott. I dag kan det dock finnas mycket starka positiva argument för att en elev vidtar en sådan åtgärd. Därför hoppas jag att vi skall kunna hjälpas åt att förhindra det som jag vet har inträffat i en del fall, där avbrotten har lett till en motvilja över huvud taget mot fortsatta studier. Jag skulle vilja uttrycka det så att vi inte skall skapa en 11—12-årig obligatoriskt sammanhållen skola utan en 11—12-årig ungdomsskola, där man har rätt till utbildning men valfrihet i tiden att ta ut de två eller tre senare åren, alltså i realiteten gymnasieskoledelen. Jag vill också kommentera det fröken Ljungberg sade om att gymnasieskolans kompetens naturligtvis måste ligga över grundskolans. Ja, det är en given huvudprincip, men jag vill understryka att jag är väldigt rädd för att skapa ett system — i dagsläget i varje fall — där grundskoleeleven i varje situation är utslagen av gymnasieskoleeleven. Vi har ju — jag har inte den exakta siffran med mig, men jag gjorde en uppskattning när jag lyssnade till fröken Ljungberg — 1,5—2 miljoner människor under 35—40 år som har högst grundskolekompetens och som alltså i varje läge skulle slås ut av gymnasieskolans elever, om gym nasieskolans kompetens alltid skulle ta över. Därför tror jag att vi måste försöka hitta någon formel som gör att dagens elever inte sneglar på sitt grundskolebetyg, om det börjar gå litet sämre i gymnasieskolan, och gör de här taktiska avhoppen, men vi måste samtidigt undvika att definitivt slå ut de något äldre grupperna, som fanns i skolsystemet innan gymnasieskolan var så kraftigt utbyggd som den är i dag. Slutligen ställde fröken Ljungberg två frågor, som jag skall försöka svara på. Den första gällde om man inte kunde ålägga elever som antagits till en viss utbildning i gymnasieskolan att före terminens början ge besked om de tar platsen. Jag tycker spontant att det kan vara ett rimligt krav att man ger det beskedet, och underlättar det planeringen för skolledaren — detta har fröken Ljungberg erfarenhet av, och det bör det rimligen göra — kan jag inte se några argument för att detta besked skulle vara särskilt svårt att ge för eleven. Jag kommer att vidarebefordra det uppslaget, om jag får kalla det så, till skolöverstyrelsen, så att den får pröva det i sitt arbete. För min personliga del är jag alltså spontant positiv till förslaget. Den andra frågan, om närvaron, är kanske ett annat problem än det som vi diskuterar i dag. På den punkten kan jag bara säga att jag vid flera tillfällen har sagt, att om man anmäler sig till en frivillig utbildning och den — som när det gäller gymnasieskolan — kostar ungefär 10 000 kronor per år och elev, har man också en skyldighet att närvara vid undervisningen. Nu har skolöverstyrelsen i dagarna utfärdat helt nya bestämmelser — så färska att de inte nått mitt skrivbord ännu — och de har till syfte att åstadkomma en förbättring på den här punkten. Skolan är emellertid kanske inte riktigt så dålig som sitt rykte. Jag såg för inte så länge sedan uppgifter om att frånvaron i skolan trots allt är lägre än motsvarande frånvaro på arbetsmarknaden. Men situationen kan förvisso bli bättre, och jag betraktar det som relativt riskabelt om det blir en vana i ungdomsåren att man själv kan bestämma om man utan vidare skall vara borta från en arbetsplats, för trots allt är ju skolan något av en arbetsplats.

Jag är glad åt vad statsrådet sade senast och har ingen anledning att gå närmare in på det annat än möjligen i ett avseende.

Jag tror att detta är en uppgift för lärarna i elevvårdssammanhang som i dag behöver betonas starkare än vad som sker. Jag skall inte uppehålla mig vid det utan bara dröja ett ögonblick vid det här om riskerna vid avbrott. Fortfarande har jag litet svårt att se skillnaden när det gäller avbrottsriskerna för grundskolan och gymnasieskolan. Men statsrådet modifierade också sitt uttalande med att när det gäller gymnasieskolan kan det vara positivt framför allt vid avslutningen av ett läsår, och jag håller med om att det är en väsentlig skillnad jämfört med att man hoppar av mitt i en termin. Men jag tror att även i slutet av ett läsår spelar ett avbrott en väldigt stor roll just som en upplevelse av ett eget misslyckande. Det är kanske inte så att man får höra utifrån att man inte har klarat studierna, men det gäller den inre upplevelsen av att det här var något som man icke fullföljde, en inre bitterhet över en fråga. ”Kanske kunde jag det inte, eller kanske kunde jag ha gjort det om jag hade lagt ned litet mera energi på det.” Jag tror att man så långt möjligt skall hjälpa eleverna från att avbryta studierna. Däremot håller jag helt med om att litet grand av arbetslivserfarenhet utanför skolan, varvad med skolarbetet, hur det nu skall gå till, är en utomordentlig tillgång för eleverna, och det gäller nog högstadiet likaväl som gymnasieskolan. Men då skall också skolan helst ha möjlighet att så att säga locka tillbaka eleverna på något sätt så att inte det där ärret, som jag talade om förut, förblir oläkt.
Herr talman! Bara några korta kommentarer. Utbildningsministern säger att studieavbrotten inte har ökat. Tyvärr tror jag nog att de har det, men ett bekymmer är att vi inte har någon tillfredsställande statistik när det gäller avbrott under läsåret. Jag delar utbildningsministerns uppfattning att det är betydligt allvarligare med den sortens avbrott än när man lämnar skolan efter ett avslutat läsår. Däremot är jag litet förvånad över att utbildningsministern anför ett argument som man då och då möter i debatten, nämligen att skolan egentligen innebär en avskärmning från samhället och arbetslivet. Ja, det är väl möjligt att den ibland har gjort det, men dagens skola tror jag faktiskt inte fungerar på det sättet. I varje fall är det väl helt uppenbart att när skolan fungerar rätt så skall den öppna nya fönster mot samhället och vidga perspektiven för eleverna. Det kan väl i varje fall inte vara rimligt att vi ger det intrycket att vi betraktar skolans värld som alldeles avskärmad från samhället. att motverka tristess och vantrivsel i skolarbetet Det viktigaste skälet till att vi bör stimulera eleverna att gå kvar i skolan är att vi inte i dag kan garantera rätt till arbete, allra minst för dem som lämnar skolan omedelbart efter grundskoleutbildning eller efter oavslutade gymnasieskolstudier. Det är avsevärt lättare i dag att garantera rätt till utbildning. Det tycker jag är det viktigaste skälet till att vi skall sätta in alla krafter på att stimulera eleverna att utnyttja den utbildning som står dem till buds. Vår ambition måste alltså vara att kraftigt reducera antalet avbrott i studierna.
Herr talman! För någon vecka sedan hade jag tillfälle att delta i en interpellationsdebatt, som bl.a. kom att gälla den av oss moderater flera år i följd väckta frågan om att en elev skulle ha rätt att söka på sitt mest konkurrenskraftiga betyg. Jag skall inte upprepa vad jag sade då, men jag vill erinra statsrådet Carlsson om att han även i den debatten framhöll att det inte var rimligt att en gymnasieelev alltid skulle ha företräde framför en grundskoleelev. Jag replikerade då att det har vi aldrig krävt. Vi har bara krävt att den som går i gymnasiet skall ha rätt att åberopa sitt grundskolebetyg. Har han ett bättre grundskolebetyg än den som enbart har grundskolan bör han ha företräde. Jag blev därför förvånad när statsrådet i dag upprepade sitt tidigare resonemang. Jag hoppas att statsrådet Carlsson har fullt klart för sig vad vi avser med vår motion som vi i år väckt för tredje gången. Till slut vill jag bara understryka att detta är ett stort problem för många barn och för många föräldrar. Och just vid denna tid på året överväger man i många familjer om inte barnen skall hoppa av sista gymnasieklassen för att inte bli bundna vid ett otillfredsställande gymnasiebetyg. Detta är en orimlig ordning. Det är en ordning som skolledare har betraktat som absurd, och det finns anledning att snarast möjligt här åstadkomma en rättelse. Jag vädjar än en gång till statsrådet Carlsson att se till att den här frågan inte blir liggande hos den stora betygsutredningen, som kanske måste ha år på sig. Denna fråga bör brytas ut och snarast bringas till en lösning.

Herr talman! Herr Stålhammar har frågat mig, vilka åtgärder jag avser vidta för att motverka tristess och vantrivsel i skolarbetet och öka elevernas upplevelse av meningsfullhet i skolan. Av interpellationen kan den oinitierade få uppfattningen att de senaste besluten om grundskolan och gymnasieskolan fattats efter uppslitande politiska strider och under stor oenighet. Jag vill därför erinra interpellanten om den breda enighet som rådde i riksdagen om den nya läroplanen för högstadiet och om den nya yrkesutbildningen. Det finns enligt min mening ett särskilt skäl att återkalla denna stora enighet i minnet hos de partier och grupper som i dag synes vilja avsvärja sig sin delaktighet i den nuvarande skolans struktur, organisation och innehåll. De som verkar i skolan är enligt min mening i sin dagliga gärning inte betjänade härav. Interpellanten hävdar att regeringens mening skulle vara att reformverksamheten på skolans område under 1970-talet nu måste betraktas som avslutad. Detta påstående är grundlöst. Jag har i skilda sammanhang framhållit att det är det genomgripande yttre reformarbetet som nu kan anses vara avslutat för den tid som i dag kan överblickas. Intresset bör nu bl.a. koncentreras på att söka nya vägar för att få alla barn och ungdomar att uppleva skolarbetet som meningsfullt. Detta framhöll jag redan våren 1970 i direktiven till utredningen om skolans inre arbete. Man bör också sträva efter ett ökat kommunalt och lokalt ansvarstagande för skolan. Skolan har naturligtvis sina problem att brottas med, problem som ofta kan bero av förhållanden utanför dess egen sfär. Mina erfarenheter säger mig att man bland dem som verkar i och för skolan som regel möter ett starkt intresse och engagemang för att inom ramen för gällande regler och möjligheter bemästra de problem som finns. Successivt försöker vi också, i takt med våra ekonomiska möjligheter, att öka resurserna för skolans del. Jag vill i detta sammanhang endast peka på bl.a. den utökning som skett av specialundervisningen och av speciallärarutbildningen samt på den resursförstärkning som ämnet teknik i grundskolan får fr.o.m. nästa läsår. Åtgärder av här redovisat slag kan behöva kompletteras med förändringar av skolans inre arbete. Utredningen om skolans inre arbete har nyligen genom en särskild skrift — Skolans arbetsmiljö — gett en orientering om några av de problem som utredningen tagit upp till diskussion. Skriften syftar även till att stimulera en fortsatt debatt och att därigenom kunna tillföra utredningsarbetet synpunkter och konkreta förslag. När utredningens förslag läggs fram under år 1974, bör de kunna ge en god grund för fortsatta insatser i vad gäller skolans arbetsmiljöfrågor.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Låt mig först, innan jag går in på själva frågan vad man kan göra åt eller för de elever som upplever skolarbetet som meningslöst eller tråkigt, göra några allmänna konstateranden. Utbildningsministern antyder i svaret att den oinitierade lätt kunde ha fått den uppfattningen att besluten om grundskoleoch gymnasieskolereformerna fattades efter uppslitande politiska strider och under stor oenighet. Jag vet inte vad herr Carlsson grundar detta påstående på. Jag säger i interpellationen att det för närvarande förs en allmän debatt om skolan, och det är ju ett välkänt faktum för alla. Däremot nämner jag över huvud taget inte perspektivet bakåt. Det kanske därför är på sin plats att jag gör det här och nu. Folkpartiet har ställt sig bakom och arbetat för reformeringen av det svenska skolväsendet. Vår partiledare Gunnar Helén sade t.ex. när han som folkpartiets representant pläderade för reformerna år 1962 följande: ”Skolreformen syftar till att ge en bra skola åt all svensk ungdom. En bra skola utestänger inte elever som lyder under skolplikten från studievägar som de själva och deras föräldrar anser att de har förmåga och fallenhet för. En bra skola låter inte föräldrarnas ekonomi, utbildningsoch bostadsort bestämma över barnens rätt att söka sin egen väg.” Det är ställt utom all diskussion att 1960-talets skolreformer har inneburit avsevärda förbättringar i landets utbildningsväsen.

Vidare har undervisningen demokratiserats, så att ingen numera behöver utestängas från högre utbildning på grund av bostadsort, ekonomiska förhållanden, social uppväxtmiljö eller av andra orsaker. Ett annat mått på omfattningen av skolsatsningen är skolans andel av bruttonationalprodukten, som på tio år har ökat från 4 till 8 procent. Själv har jag i mitt civila arbete som skolledare i över tio år varit med om att aktivt införa, genomföra och arbeta för enhetsskolan, Lgr 62, Lgr 69 och nu senast den nya gymnasieskolan. Låt oss alltså slå fast att vi inte har avsvurit oss och inte kommer att avsvära oss vår delaktighet i den nuvarande skolans struktur, organisation och innehåll. Tvärtom är vi stolta över att vi aktivt har deltagit i arbetet för att förbättra och reformera skolväsendet. Men detta innebär inte, herr statsråd, att vi skulle underlåta att rikta kritik mot sådant som inte fungerar på det sätt som avsågs när reformerna genomfördes. Vår kritik har inte till syfte att återinföra ett gammalt och från vår synpunkt sett orättfärdigt urvalssystem. Vi vill fortsätta reformerandet och utvecklandet av den svenska skolan, så att de nödvändiga förbättringarna genomförs. Jag noterar därför med mycket stor tillfredsställelse och tillförsikt utbildningsministerns ord om att reformverksamheten inte är avslutad. Min tidigare förmodan om utbildningsministerns inställning på den punkten får tillskrivas vissa, tydligen felaktiga, tidningsreferat. Nu måste vi också ha klart för oss att de krav som ställs på dagens skola är enorma både till omfång och innehåll. Så fort något i samhället inte fungerar som man avsett blir det föremål för diskussion huruvida inte skolan skulle kunna ta in ämnet eller belysa företeelsen i sitt arbete. Men kanske är det så att vi som har arbetat i, med och för skolan ibland har haft en tendens att ställa målen alltför högt och på så vis uppväcka för stora förväntningar hos både föräldrar och avnämare. Sedan måste vi också i skoldebatten alltid föra fram att skolan inte är ensam i samhället om att påverka barnen. Vi vet att massmedia, kamratgrupperna och naturligtvis också hemmen påverkar åt ena eller andra hållet, ofta mer effektivt än vad skolan gör. Ett beteende som eleverna har lärt in i skolan kan förstärkas av hemmen, men det kan också konkurreras ut av krafter som arbetar direkt emot skolans intentioner. Dessutom har den psykologiska forskningen visat att eleverna redan vid inträdet i skolan vid sju års ålder är färdigutvecklade i så stor utsträckning att man kan säga — om man spetsar till det hela litet — att skolan knappast kan förstöra ett barn som har haft en trygg och emotionellt positiv uppväxt före sju års ålder, hur dålig den än skulle vara. Däremot kan skolan göra mycket för att hjälpa de elever som inte någon annanstans i samhället än i skolan kan hitta en vuxen som har tid och intresse för dem och vilka kanske bara i skolan upplever trygghet och värme i en i övrigt tilltufsad omgivning. Då kommer vi inte ifrån frågan: Vad skall vi göra för att de elever som vantrivs bara i skolan eller både i skolan och i övrigt skall få en positiv upplevelse av skolan? En positiv inställning till skolarbetet leder ofta till en positiv inställning till samhället och dess institutioner i fortsättningen, medan en negativ inställning till skolan mycket lätt kan leda till begynnande samhällsutstötning. Nu kan man naturligtvis fråga sig vad som menas med vantrivsel. Om vi själva en solig majdag fylld av arbete med tyska grammatikens labyrinter t.ex. i ett enkätformulär fått frågan: ”Trivs du i skolan?” hade vi säkert svarat nej. En undersökning av det här slaget kan alltså i sig själv rymma en systematisk felkälla. Men mäter vi vantrivsel i benägenhet att fortsätta skolan efter årskurs nio, en önskan att sluta, i skolk, psykiska eller sociala problem av olika slag kan vi få ganska exakta mått på vantrivseln. Den s.k. Örebroundersökningen, som citerats flitigt under föregående interpellationsdebatt i dag, visar att 3—4 procent av eleverna i årskurs nio blir dropouts, eller studieavbrytare som den svenska termen lyder. För de allra flesta av dessa elever är studieavbrottet i sig självt ett symptom på en besvärande totalsituation. I dessa fall är hemmiljön, kamratsituationen, fritidsmiljön jämte personliga svagheter sannolikt lika avgörande som eller mer avgörande än vad skolsituationen är. Jag delar fullständigt statsrådet Carlssons mening, nämligen att ett studieavbrott i årskurs nio är en allvarlig företeelse och måste bedömas på ett helt annat sätt än motsvarande studieavbrott i gymnasieskolan. Eleven lämnar skolan utan tillräckliga baskunskaper eller yrkesförberedelse för sin roll som vuxen. Han vet med sig att han inte fullgjort sin skolgång och upplever sig själv som misslyckad. I den Orringska undersökningen från 1957 om studieavbrott i realskolan visades på hur de 25 procent som lämnade realskolan utan någon examen ofta hela livet bar med sig en känsla av att ha misslyckats med studierna. Problemet är analogt för de elever jag nu talar om, egentligen bara så mycket värre eftersom de till allra största delen kommer från miljöer som inte kan erbjuda dem tillräckligt stöd och hjälp. Av de 3—4 procent av eleverna som enligt Örebroundersökningen var studieavbrytare — 7,2 procent för pojkar och 1 procent för flickor — att motverka tristess och vantrivsel i skolarbetet kom 92 procent från socialgrupp 3. Enligt den klassifikation man hade gjort med avseende på föräldrarnas utbildning kom barnen från hem där föräldrarna tillhörde utbildningsgrupp 7, vilket innebär ej yrkesutbildad arbetare. 57 procent av de här eleverna har uttalade läsoch skrivsvårigheter, 23 procent utöver de 57 procenten har svag eller dålig läsförståelse. 80 procent av studieavbrytarna kunde alltså karakteriseras som analfabeter i vid bemärkelse. Om det är någon gång skolan måste gripa in och kompensera de brister dessa elever helt oförskyllt har råkat få måste det vara nu, i årskurs nio! Uppsalaundersökningen, som jag refererade i texten till min interpellation, visade att många av de här eleverna upplevde skolan som tråkig och icke meningsfull just på grund av att den var för teoretisk. Nu kan vi — genom förlängd pryo, jämkad studiegång, befrielse eller andra speciella åtgärder — försöka klara dessa elever genom skolan. Men då uppkommer omedelbart frågan: Varför kan vi inte hitta ett system som innebär att även de här eleverna i skolan finner ett studiealternativ som är normalt och inte har karaktären av speciell åtgärd? De försök som just nu pågår vid vissa skolor i Uppsala med utökade praktiska studiealternativ och fler timmar för ämnena konst, ekonomi och teknik visar klart på en markant ökad trivsel för dessa elever och en motsvarande minskning i tendensen till skolk och studieavbrott. Enligt min mening skall ett sådant alternativ kunna erbjudas eleven som fullt jämbördigt med ett teoretiskt studiealternativ. Omfattande utredningar och för eleven ibland stötande undersökningar skall inte behöva göras för att en elev skall kunna få en studieväg av detta slag. Om vi angriper frågan om skoltrivseln inifrån, så måste undervisningen läggas upp så att varje elev hittar något han får intresse för, och arbetsmetodiken måste i så stor utsträckning som möjligt vara elevaktiv, som motvikt mot all den elevpassivitet som det informationsrika samhället erbjuder.

Skolan måste genom både sitt arbete och sitt innehåll stärka varje elevs självförtroende och göra honom till ett aktivt subjekt i en dialog med andra människor och inte till ett passivt objekt för pedagogisk eller social vård. Låt mig till sist, herr talman, peka på några faktorer som jag tror på ett effektivt sätt skulle kunna förbättra skoltrivseln, utöver vad jag tidigare sagt om den egentliga undervisningen. 1. Ett bättre samarbete mellan hemmen och skolan, som grundläggs redan från årskurs 1 och kontinuerligt följs upp, skulle kunna motverka det misstroende mot skolan som i dag finns hos vissa föräldrar och som kan smitta av sig på barnen. En utökad kontakt innebär utökad information och bättre förutsättningar för båda parter att förstå varandras synpunkter. I förlängningen av detta vill jag gärna se en allmän föräldraskola, parallell med elevens klass, från mödraoch barnavårdscentral och hela vägen upp genom skoltiden. 2. Ett effektivt stöd till skolans personal. Det slår alltid igenom positivt på undervisningssituationen. En god lärarvård är också en god elevvård. Frågan om varierande uppgifter för lärarna måste lösas, så att lärare med problem i undervisningen kan få dra sig tillbaka under kortare eller längre tid till andra uppgifter än rent undervisande i skolan, utan att som nu hänvisas till total passivitet i form av sjukskrivning och liknande. 3. Större frihet för den lokala skolstyrelsen eller det enskilda rektorsområdet att använda resurser och utforma läroplansvarianter efter olika aktuella behov. Statsrådet Carlsson har redan sagt att han delar denna uppfattning. 5. Fortsatt verksamhet för att genom skoldemokratiska arbetsformer öka personalens och elevernas medinflytande i skolan. Även om den debatten nu förts ur centrum för intresset måste arbetet fortsätta, så att alla i skolan får känna att de har möjlighet att påverka besluten och delta i skolsamhällets liv och verksamhet.

Herr talman! När vi nu diskuterar de här ytterligt känsliga men inte mindre viktiga faktorerna när det gäller barns skolgång finns det — det är jag medveten om — en viss risk att vi föregriper det arbete som SIA håller på med. Utredningen har presenterat en broschyr, som jag med intresse tagit del av. Utredningen har om inte annat klart påvisat åtskilliga av de problem som i dag åvilar vårt skolväsende, inte minst på grundskolestadiet. Jag skulle ändå vilja säga några ord, bl.a. om hur jag själv upplever situationen i dagens skola i min egen lilla kommun, där vi är förskonade från allvarliga problem — det vill jag säga utbildningsministern. Vi har en skolsköterska. Jag talade med henne och hon sade att ett av de vanligaste besöken utgörs av elever i lågstadiet, vilka kommer in till henne och vill sitta i knät. De vill sitta i systers knä en stund, sedan tackar de och går ut. Det som anfördes, inte minst av herr Stålhammar, om elevernas behov av kontakt med lärare och med personal tror jag att man inte starkt nog kan understryka. Och det i sin tur aktualiserar naturligtvis frågan om hur lärarna skall få mera tid och ökade möjligheter att svara för litet av den kontakt som eleverna har behov av. Jag vill här säga att jag inte alls tror att kontaktbehovet är begränsat bara till lågstadiet. En av möjligheterna att lösa kontaktproblemet kan vara att ge klassföreståndarfunktionen en mycket större betydelse än vad den har i dag när det gäller de högre avdelningarna i grundskolan. Men det är lika väsentligt att ge läraren i lågstadiet möjlighet och tid att ägna sig åt omvårdnad av barnen. Vi har talat om skolans fostrande funktion. Jag skulle vilja än starkare trycka på skolans vårdande funktion. Man upplever också i en sådan liten kommun någonting som jag har velat kalla för skolvägran. Det är alldeles riktigt att Örebroundersökningen visade den starka övervikt som gällde elever vilka kom från socialgrupp 3 bland dem som vägrade att gå i att motverka tristess och vantrivsel i skolarbetet skolan. Men det finns också elever som — inte alls av sociala skäl — grips av en sådan skolleda att de över huvud taget nekar att gå till skolan. Jag kom själv i kontakt med en 15-årig flicka som skolvägrat. Det visade sig att hon i nära 7 veckor varje morgon kl. 8 hade gått ut och satt sig i skogen, och där satt hon sedan eller strövade omkring, och hon kom hem först kl. 4. Det tog åtskilliga veckor innan man fick klart för sig att hon hade så stor frånvaro som hon alltså hade, och det var då man uppdagade detta. Hur skall man då råda bot på skolvägran? Jag vill ställa en direkt fråga till utbildningsministern. Jag vet att frågan om frånvaro och frånvarokontroll hör till SIA :s uppgifter, men vad jag inte förstår är att man inte i detta tekniska samhälle, som vi i dag lever i, har lyckats klara en enkel rutinmässig närvarokontroll timme för timme. När utbildningsministern gick i skolan antar jag att det inte var lätt att vara frånvarande en timme utan att detta fanns antecknat. Jag kan erinra om förhållandet i amerikanska skolor, där man på rektorsexpeditionen har särskild personal avdelad för närvarokontroll och där man för varje elev har nummer på hemtelefon och telefon till såväl faderns som moderns arbetsplats. Om en elev icke infinner sig till första timmen och om icke intyg eller annat meddelande om frånvaron har ingått, telefoneras och sökes någon av föräldrarna upp på sin arbetsplats och får uppgift om att eleven inte har infunnit sig i skolan. I Sverige har vi gått åt rakt motsatt håll. Det finns ingen samordning av närvarokontrollen, och det kan gå fruktansvärt långa tider, under vilka eleven naturligtvis kan råka mycket illa ut. Bakgrunden till sådan frånvaro är ofta just det som är ämnet för interpellationen i dag: vantrivsel och missnöje med studiesituationen. Herr Stålhammar tog upp en sak som jag tror är utomordentligt väsentlig, nämligen frågan om arbetsmetodiken i grundskolan. Vi har kommit fram till vad som nu populärt brukar kallas ett arbetssätt som i hög grad syftar till att eleverna skall lösa ”fylleriuppgifter” — det är x eller kryss eller kors och nollor och färgteckningar. När man talar med eleverna om det sättet att arbeta, som naturligtvis förenklar kontrollen och förenklar själva instruktionsgivandet, kommer man fram till att många elever har börjat arbeta, omedvetna om vad de gör! De bara fyller i och har fått stor rutin på att utföra detta arbete på ett tillfredsställande sätt. Utvecklingen går tyvärr vidare mot studiehäften och arbetshäften, mot kontrolluppgifter och kontrollhandlingar och mot läroböcker — eller rättare sagt lärohäften — av olika slag. I en klass hade eleven i orienteringsämnena 33 olika arbetshäften och annat arbetsmaterial att hålla reda på. För den elev som inte är metodiker men som kanske ändå är begåvad måste det vara fullständigt förödande att hela tiden hålla reda på ”vilket häfte gäller det nu, var är jag i detta häfte, vad skall jag göra i detta häfte, här skall jag fylla i på det sättet, i ett annat häfte skall jag fylla i på det sättet”. Har man — och det är min andra fråga till utbildningsministern — satt i fråga om denna moderna ”fylleriteknik” påverkar elevernas inställning till arbetstrivseln i skolan? Finns det någonting som säger — och jag skall här inte beröra det kvalitetsmässiga resultatet — att detta är ett trivselbefrämjande arbetssätt i skolorna? Jag vill till sist beröra en fråga som jag också tror är utomordentligt viktig, nämligen frågan om de elever som kommer på efterkälken. För dem har vi specialundervisning, och samhället har verkligen — och här vill jag ge utbildningsministern en eloge — i dag stora möjligheter att träda in och hjälpa dessa elever. Men på något sätt är många av dem för all framtid retarderade inte på grund av bristande begåvning utan därför att grundkunskaperna och färdighetsträningen på det allra lägsta stadiet har blivit förbisedda. Våra nuvarande läroplaner ger inte möjlighet till individualisering i någon högre grad i undervisningen när de yngsta eleverna skall lära sig läsa. Faktum är, som herr Stålhammar sade, att vi i dag på mellanstadiet och högstadiet finner vad vi förr skulle ha kallat analfabeter — elever som inte kan tillgodogöra sig skriven text. Det är naturligtvis svårt att säga hur man skall kunna få dessa elever att läsa. Men nog har, som våra läseböcker och läroböcker för grundskolan i dag är utformade — och jag har noggrant tagit del av dem =—, själva färdighetsträningen i innanläsning satts åt sidan. Till sist vill jag gärna säga följande till herr Stålhammar. Hans partiordförande sade i går enligt tidningarna att det skulle vara svårt att samarbeta med moderata samlingspartiet i skolfrågor. Jag hade turen, vågar jag säga, att i dag få folkpartiets tiopunktsprogram om utbildning i min hand. Jag kunde då konstatera att de nio sista punkterna i det har tagits upp i motioner från moderata samlingspartiet något av de tre senaste åren. Jag tror alltså inte — och det vill jag gärna passa på att säga redan här — att det samarbetet skall visa sig omöjligt i framtiden.

Herr talman! Jag skall inte falla för frestelsen att betygsätta herr Heléns utspel, men jag kände också igen ett par gamla bekanta. Vad det kan bero på — och om folkpartiet har tagit ställning till självklara frågor, eftersom fru Sundberg och jag tydligen har gjort samma reflexion, eller om det i grunden råder stor enighet — får den fortsatta debatten utvisa, och jag skall inte fresta kammarens tålamod med att diskutera det i dag. Jag vill bara kommentera två konkreta synpunkter som fru Sundberg tog upp. När det gäller frånvarokontrollen hänvisar jag till den debatt som ägde rum för en stund sedan, men jag vill något komplettera den. I förrgår talade jag med en representant för skolledningen i Lund, för att ta ett exempel från Skåne. Där har man det systemet att föräldrar skall ringa — jag tror det var mellan halv åtta och åtta eller mellan åtta och halv nio på morgonen — och meddela om ett barn var sjukt. Om barnen inte kunde komma till skolan skulle alltså denna kontakt tas från föräldrarnas sida. Om så inte skedde reagerade man — om jag fattade det rätt — redan samma dag för att få reda på varför barnet var frånvarande. Här finns alltså redan nu möjligheter till initiativ i den riktning som fru Sundberg efterlyser. Vad jag tidigare sade till fröken Ljungberg var att skolöverstyrelsen nu lagt fram nya direktiv och bestämmelser. Jag förmodar att de innebär preciseringar på denna punkt som ett stöd för skolledarna. Jag har tyvärr att motverka tristess och vantrivsel i skolarbetet inte före denna debatt kunnat läsa dessa bestämmelser och kan därför bara meddela att de kommer. När det gäller den här fylleritekniken — som fru Sundberg uttryckte det — är jag personligen tveksam till att den används i för stor utsträckning. Den är bra som ett medel, men den kan överdrivas av läroboksförfattare och pedagoger som är specialintresserade av den metoden. Därför tror jag att en varning är på sin plats. Jag tror också många lärare är medvetna om det. Jag hörde i morse av min egen dotter — hon går i årskurs 2 i grundskolan — att hon tillsammans med en kamrat fått ett arbetsområde och skulle redogöra för hur man använder olja. De får då använda uppslagsböcker och annat tillgängligt material för att självständigt — helt utan något sådant här stöd och utan att drivas i en viss riktning — redogöra för ett visst arbetsområde. Det är ju raka motsatsen till den metod som fru Sundberg talade om, och jag tror att dessa olika metoder måste varvas med varandra. Om man ständigt och jämt sätter preparerat material som är mycket styrt i händerna på eleverna trubbar man av deras initiativförmåga, något som är mycket farligt. Jag skall sedan göra något ovanligt. Som svar på alla de synpunkter som kommit fram i debatten skall jag göra tre citat ur ledaren i Lärartidningen nr 5: ”Sista skriket är att tala om vantrivsel i skolan. Strax före jul kunde vi i dagspressen läsa att vissa internationella undersökningar redovisade att den svenska skolans elever vantrivdes mer än alla andra. I klar motsats till dem vittnade Indiens barn och ungdomar om att skolan beredde dem en fristad av trivsel i ett hårt dagligt liv.” Litet längre ned heter det: ”Många synes mena att de svenska eleverna trivs så mycket bättre på andra ställen än i skolan. För våra elever skulle alltså skolan mest framstå såsom en hemort för tvång och tristess, under det att trivsel och aktivitet utvecklas därutanför. Undersökningarna synes dock icke ge några upplysningar om att eleverna trivs bättre annorstädes än i skolan. Möjligen kan det vara så att barn och ungdom icke trivs i skolan, icke heller i hemmet och icke heller någon annanstans, inte ens på ungdomsgården. Att de icke trivs i skolan, kanske då beror på att de icke från hem eller kamratliv för med sig trivsel in i skolan. Det är helt enkelt ej på sin plats att trivas. Vi kanske bör påminna om att vi emellanåt från utlandet hör kritiker tala om att ingen trivs i det svenska välfärdssamhället. I så fall brukar vi protestera — även officiellt.” Och till slut: ”Stora resurser satsas i dag på vår skola. Alla förväntar sig att den stora satsningen skall vara till nytta och glädje. Propagandan om vantrivsel är till skada för skolan. Vad som skadar skolan skadar också lärarna. Man frågar sig med stigande förvåning i vilket intresse denna propaganda bedrives. Är det möjligen så att man i vissa kretsar vill skada skolan och komma åt lärarna? Vi har svårt att tro det. Men känslan av ansvar för skola och samhälle saknas stundom i påfallande grad. Vi borde gemensamt söka få en ändring till stånd.” Jag kan instämma i vad Lärartidningen sagt på den här punkten. Jag vill inte påstå att jag citerat tidningen med anledningen av några av inläggen i dag — jag tyckte att dessa var i stort sett positiva. Men jag tycker ändå med interpellationens utgångspunkt — vantrivseln i skolan — att det är på sin plats att fundera över och ta hänsyn till dessa ord från lärarna själva när man fortsätter den skolpolitiska debatten.

Herr talman! Både fru Sundberg och utbildningsministern har nu åberopat ett tal i skolfrågor som Gunnar Helén höll i Göteborg i går. I samband med detta presenterade vi också ett skolpolitiskt program, som jag skulle vilja in extenso citera: Ge skolan en mer flexibel utformning. Skolan måste få större frihet inom givna ramar för att bättre kunna anpassa sig efter lokala förhållanden och elevernas förutsättningar och önskemål. Låt kommuner och skola bestämma mera. Den starka detaljregleringen i skolväsendet måste upphöra. Kommuner och skolenheter bör ges större möjligheter att fritt disponera sina resurser. Öka utrymmet för lokala experiment. Olika vägar att uppnå skolans mål måste prövas. Läroplanen och anvisningar måste därför ge utrymme för lokala avvikelser och experiment. Decentralisera SÖ:s uppgifter. Lokala och regionala organ bör ta över delar av SÖ:s uppgifter. Gör skolgången meningsfull för alla elever Öka valfriheten i nian. Valmöjligheterna i årskurs 9 måste ökas, så att större hänsyn kan tas till elevernas behov, förutsättningar och intressen. Praktiska och teoretiska studiemöjligheter bör erbjudas eleverna som likvärdiga alternativ. Ge alla elever en god yrkesförberedelse. Yrkesförberedande inslag bör ges utrymme på högstadiet. De praktiskt inriktade eleverna måste beredas plats på de yrkesbetonade linjerna i gymnasieskolan. Längre praktikperioder bör prövas som ett reguljärt inslag i utbildningen i gymnasieskolan. Stoppa storskolorna. Inga nya storskolor bör komma till innan betydelsen av dem för arbetssituationen i skolan klarlagts. Nedläggning av små skolenheter måste undvikas. Inrätta mindre klasser. Skolans arbetsformer bör präglas av större flexibilitet och variation. En brett upplagd försöksverksamhet med mindre undervisningsgrupper och varierande elevgrupperingar är nödvändig. Reformera betygssystemet. Betygen måste finnas kvar. Men det relativa betygssystemet måste ersättas av ett system som bättre anknyter till faktiska kunskaper och färdigheter. Den regelbundet återkommande personliga kontakten med hemmen bör byggas ut. Ge tid för elevvård. Lärarna bär det största ansvaret för elevvården — men måste ges tid att ägna sig åt den. Klassföreståndarna måste få reella möjligheter att klara av sin uppgift. att motverka tristess och vantrivsel i skolarbetet Förbättra lärarnas arbetsvillkor. Lärarna måste få tillgång till egna arbetsplatser i skolan och kontorshjälp. Personalvården måste förstärkas. Lärartjänster utan direkta undervisningsuppgifter bör inrättas. Ge alla elever grundläggande färdigheter. Varje elev som lämnar skolan måste garanteras grundläggande färdigheter i svenska, matematik och ett främmande språk. Individualiserade studieprogram och homogena undervisningsgrupper kan då vara nödvändiga. Årskursgränser måste därför kunna brytas. Förbättra språkundervisningen i gymnasieskolan. Språkutbildningen i gymnasieskolan måste förstärkas. De treåriga linjerna bör vara minst tvåspråkiga och treåriga studiekurser om möjligt garanteras. Undervisningen i svenska och språk på de tvååriga linjerna bör kunna ske i halvklass. Se över lärarutbildningen. En översyn av utbildningen av lärare framför allt i gymnasieskolan är nödvändig. Större krav måste ställas på utbildningen av lärare i fftämmande språk. 60 poäng bör vara ett minikrav för lärarbehörighet i gymnasieskolan.” Detta är ett konkret program, och jag ber högtidligen att få utfärda en invit till utbildningsministern att ansluta sig.
Herr talman! Låt mig uttrycka min förvåning över det något ovanliga förfarandet att läsa in en programskrift från ett politiskt parti i riksdagsprotokollet. När nu herr Wikström har gjort det skall jag naturligtvis också uttrycka min glädje över att därigenom också våra skolpolitiska målsättningar har kommit till uttryck i riksdagsprotokollet. Jag hänsyftar då på vad jag sade i mitt förra anförande om överensstämmelsen mellan vår uppfattning och vad folkpartiet här har redovisat.

Herr talman! I ett tal i Uppsala den 10 februari 1973 sade statsrådet Carlsson så här: ”Å andra sidan är det naturligtvis allvarligt att en elev av fem på högstadienivå vantrivs med skolan. Just därför bör man kanske försöka gå lite djupare i frågan om anledningen till detta än bara de vanliga triumferande angreppen på skolan. Jag skulle här åter vilja citera vad Lärartidningen, som är organ för Sveriges lärarförbund, nyligen skrev på ledarplats”, och så följde detta citat igen. Vi är alltså överens både statsrådet Carlsson och jag om att det finns vissa elever som vantrivs på grundskolans högstadium, och orsakerna till det kan vara många. Men så länge vi har elever som upplever skolan på det här viset måste vi fortsätta att försöka hitta lösningar. Jag har inte ens sträckt mig så långt som till en femtedel, utan det som jag talade om och som jag bedömer som allvarligast är de fyra procenten, som blir studieavbrytare i årskurs nio. Om det nu visar sig att man kan rädda kvar de här eleverna inom det vanliga skolsystemet genom att tillföra mera praktiska arbetsmoment för dem, som ett normalt alternativ, är frågan varför vi inte skulle kunna nå den förändringen genom att medge kommunerna rätt att göra variationer på läroplanen. Då behöver inte de här eleverna utdestilleras ur systemet redan i grundskolan. Alla studiegångar i skolan skall vara lika, alla skall vara jämkade, alla skall ha samma status och varje elev skall ha rätt att hitta någonting som han eller hon har intresse eller förutsättningar för. Jag åberopar återigen forskningarna i Uppsala, som just på basis av de resultat som kom fram rörande vantrivsel gjorde försöket med s.k. utökad jämkad studiegång och omedelbart konstaterade att skolkfrekvensen minskade och benägenheten för studieavbrott försvann. Eleverna upplevde plötsligt skolan som meningsfull. Jag frågar statsrådet Carlsson om han är beredd att ge de kommuner och skolstyrelser som vill göra dessa förändringar detta bemyndigande för att hålla eleverna kvar i den vanliga skolan, som en vanlig studieväg.

Herr talman! Frågorna som väckts i den här interpellationen är inte nya på något sätt. Under slutet av 1960-talet kom det gång efter annan framställningar här i riksdagen om att det inte stod rätt till i vår skola. Arbetsron var inte den rätta och bekymmer uppstod i och med att elever upplevde tristess och dålig studiemotivation. Det föranledde många framställningar och motioner inte minst från centerhåll. I utskottet hade vi långa överläggningar och så småningom mynnande de ut i en utredning som skulle titta på detta — och SIA kom till. Jag tycker, det måste jag säga, att man måste avvakta de resultat som SIA nu har aviserat. Enligt vad jag har gjort mig underrättad om är det åtskilliga resultat att vänta därifrån inom den närmaste tiden. En del har t.o.m. redan kommit. Vi har som sagt från centerns sida vid flera tillfällen påpekat de problem som finns på grundskolans högstadium, och konstaterat att de icke är tolerabla vare sig ur social synpunkt eller ur undervisningsoch utbildningssynpunkt. Vi har också många gånger sagt att resultatet av grundskolereformen, som vi ju i stort sett var eniga om, på vissa områden icke har blivit det som vi hade hoppats. Vi har alltså påpekat de svagheter som finns. Vi hyser oro när det gäller elevernas inhämtande av färdigheter och kunskaper i vissa elementära ämnen. Det har vi heller inte gjort någon hemlighet av. Ökade praktiska inslag i undervisningen menar vi är en väg som måste prövas betydligt mera än hittills. Jag tror emellertid att den skolmiljö som vi nu får uppleva många gånger är en fråga som måste lösas inte bara genom beslut i riksdagen utan också genom kommunala initiativ. Där finns trots allt möjligheter att när det gäller t.ex. stora och små skolenheter fortfarande uträtta en del genom kommunala initiativ och kommunal planering, framför allt när det gäller bostadslokalisering. Inte minst tror jag det är värdefullt att erinra om det i tider då kommunsammanläggningarna står inför sin fullbordan och då det verkligen gäller att se upp så att man inte för sent varseblir problemet med vikande elevunderlag vid många av de skolor som för blott några år sedan var centralskolor. Där finns mycket att bevaka, och vi har från vårt håll vid åtskilliga tillfällen erinrat om just detta. Sedan vill jag framhålla att de lokala skolstyrelserna borde få större frihet att fatta vissa beslut som skulle kunna vara till gagn för vissa elever. att motverka tristess och vantrivsel i skolarbetet Kommunerna har ju möjlighet att göra lokala bedömningar och borde inte vara lika hårt bundna av centralt fattade beslut som man i dag är. Skolstyrelserna borde få vidgade möjligheter att t.ex. lösa vissa elevers bekymmer när det gäller anpassningen till undervisningen. Högst skiftande orsaker kan som bekant föreligga. Sedan vill jag bara tillägga att jag förutsätter att alla som över huvud taget funderar över de här frågorna är medvetna om problemen. Det vore märkligt annars. Jag har upplevt att vad man i dag i grundskolan och gymnasieskolan vill ha är arbetsro när det gäller att anpassa verksamheten till de riktlinjer som riksdagen har skisserat.

De problem som finns i grundskolan och på gymnasiet, är konsekvenser av de beslut som är fattade här i riksdagen. Vi bör naturligtvis försöka ta vara på det positiva som finns i dessa men inte vara rädda för att erkänna de misslyckanden som dessa beslut visat sig leda till utan försöka komma till rätta med dem. Jag vill också vid detta tillfälle redovisa att vi inom centern har under utarbetande ett skolpolitiskt program, vari tas upp en hel del av de problem som ligger till grund för interpellationen. Jag tänker inte redogöra för detta program utan endast peka på att vi där kommer att kräva bland mycket annat ökade möjligheter till initiativ för den lokala skolorganisationen. Vi menar att det därigenom blir möjligt att i de olika kommunerna med deras skiftande förutsättningar komma till rätta med en del av de bekymmer som finns.

Herr talman! Jag hemställer, att kammaren ville besluta att tiden för avgivande av motioner i anledning av de Kungl. Maj:ts propositioner som bordlagts vid kammarens sammanträden onsdagen den 11 april, torsdagen den 12 april och i dag måtte med hänsyn till infallande helg utsträckas till det sammanträde, som infaller näst efter 15 dagar från det respektive propositioner kom kammaren till handa.